Fru talman! I motion 1984/85:747 har jag tagit upp de stora problem som råder på västkustbanan Helsingborg-Göteborg-Strömstad i samband med dålig framförhållning vad gäller upprustning och utbyggnad av nämnda bandelar. Jag har också velat visa på förbättringar i form av pendeltrafik inom vissa delar i närheten av Göteborgsområdet. Det har riktats stark kritik från lokförare, resenärer och dagspressen under de senaste åren mot SJ:s tåglinjer Helsingborg-Göteborg samt Göteborg Strömstad. Jag är helt medveten om, att man under de senaste åren börjat med vissa ombyggnader och förbättringar speciellt kring Halmstadsområdet. Detta är givetvis mycket bra och hälsas med tillfredsställelse. Men omoch tillbyggnaderna går för sakta, och om inte upprustningstakten ökas kommer det att bli ytterligare eftersläpningar. Därför är det ytterst angeläget att mer penningmedel ställs till SJ:s förfogande för snabbare ombyggnad. Kritiken har mest gällt de enkelspår som finns efter den långa sträckningen, och dessa innebär i sin tur att inväntningstiderna längs spåret blir långa. Kritiken har också berört standarden över huvud taget, med en alltför dålig banstandard. Bara för en dryg vecka sedan hände en s.k. solkurvsolycka norr om Uddevalla vilken kunde ha slutat ännu värre än vad som nu skedde. När en personvagn fullsatt med resenärer välter, så är det ett under att olyckan stannar vid det antal personskador som nu blev. Sådant får bara inte hända! Nästa gång är kanske både de mänskliga och de materiella skadorna ännu större. Upprustning är nödvändig! Persontågen har det besvärligt men också godstågen har långa körtider. Den backiga och kurviga banan är en enda lång flaskhals. Endast små bitar är tvåspåriga. SJ:s planer på en successiv utbyggnad till dubbelspår har gång på gång skjutits upp på grund av indragna penninganslag från regeringens sida. Får SJ inga pengar utöver investeringsanslaget lär det inte bli dubbelspår på mycket länge. Dubbelspår behövs. Sträckorna måste upprustas och moderniseras för att kunna erbjuda en god och snabb kommunikation. Många av Sveriges bandelar är av u-landskvalitet och i jämförelse med många europeiska länder av mycket dålig klass. Vi kan inte propagera eller plädera för att svenskarna skall använda statens järnvägar förrän de erbjuds en järnväg av god kvalitet i jämförelse med övriga Europas. I samband med detta vill jag också ta upp frågan om ny sträckning av Köpenhamn-Oslo. Det känns naturligt att denna sträckning går över Strömstad samt vidare över Svinesund till Oslo. Jag tycker att detta borde utredas inför framtiden. Denna sträckning skulle bli ett snabbt och välkommet resealternativ för resande mellan Köpenhamn och Oslo samt för svenska resenärer med resmål mellan Strömstad och Oslo. Förslaget ligger väl i linje med Scandinavian Link-projektet, som handlar om både bra vägar och bra järnvägar. En del andra problem skulle också kunna lösas med utbyggnad till dubbelspår. Jag tänker då på de i motionen upptagna två förslagen om pendeltrafik, dels Kungsbacka-Göteborg, dels Stenungsund-Göteborg. Bilpendlingen mellan Kungsbacka och Göteborg har på grund av stor inflyttning till Kungsbacka ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Långa bilkaravaner rusar fram på motorvägen in till Mölndal och Göteborg med människor som skall till sina arbetsplatser. Avgaser är inte bra för vår miljö och måste alltså minimeras så mycket som möjligt. Det är angeläget att lösa det stora pendlingsproblem som finns. Om bilpendlarna kunde använda SJ, skulle detta innebära ett bra resealternativ. Givetvis skulle man också samla upp resande från de gamla stationerna Anneberg, Lindome, Kållered och Mölndals nedre. Den pendlande bofasta befolkningen skulle härmed få en snabb förbindelse in till Göteborgs centrum. En nybildad förening för att befrämja en utbyggnad av dubbelspår och insättande av pendeltåg på den nyss nämnda sträckan har bildats i Kungsbacka och får härmed sitt fulla stöd för fortsatta insatser för ökad pendeltrafik på järnvägen mellan Kungsbacka och Göteborg. Även på sträckan Stenungsund-Göteborg, som har samma trafikintensitet, torde ett pendelalternativ kunna erbjudas för alla dem som arbetar i Kungälv eller Göteborg. Denna pendling gäller givetvis också befolkningen på Tjörn och Orust, där det bor många som arbetar i Göteborg. Det är en nödvändighet för att kunna erbjuda goda kommunikationer att både vägoch järnvägsstandarden ges högre prioritet med tanke på framtidens miljöoch kommunikationsdebatt. Extra anslag måste till — detta även ur arbetsmarknadssynpunkt. Fru talman! Jag har uppmärksammat den s.k. snälla skrivning som utskottet har presterat i sitt betänkande beträffande min motion, vilket jag givetvis tackar för. Men detta räcker inte i dag, vi måste gå till verket, vi måste utföra något. Skrivningen ger inga snabbare kommunikationer, inga snabbare och angenämare resvägar till arbetet, inga bättre kommunikationer mellan t.ex. de nordiska länderna och inga fler arbetstillfällen. Fru talman! Jag har inga ytterligare yrkanden än om bifall till de reservationer där fp-ledamoten i utskottet finns med, men jag har genom mitt anförande velat visa på angelägenheten i motionens innehåll.

Fru talman! Jag har tillsammans med partikamrater från Stockholm, Uppsala, Örebro och mitt hemlän Västmanland motionerat om en snabbtågslinje Stockholm-Västerås-Örebro. Trafikutskottet, som har att behandla projektet utifrån trafikpolitiska utgångspunkter, konstaterar att en kapacitetsökning för järnvägen Stockholm-Västerås-Örebro med en betydande minskning av restiderna skulle få väsentliga effekter i form av ökat tågresande i Mälarregionen. Utskottet anser därför att de investeringar som det här måste bli fråga om noga bör prövas i SJ:s fortlöpande investeringsplanering. Dessutom bör dessa investeringar aktualiseras i den beredskapsplanering för sysselsättningsfrämjande åtgärder som tagits upp i regeringsförslaget. Det är således en mycket positiv inställning hos ett enigt trafikutskott. Visst är det här fråga om betydande investeringar såväl i järnvägens infrastruktur som i en del fasta anläggningar. Totalt kan det röra sig om ca 2 500 milj.kr. Det är dock viktigt att framhålla, att det här rör sig om investeringar med en mycket lång teknisk livslängd — säkerligen 100 år — och att byggandet kan ske i etapper. Med tanke på investeringarnas tekniska livslängd är det inget tvivel om att även om man skulle se dessa investeringar utifrån snävt företagsekonomiska synpunkter, så kommer de på sikt att bli lönsamma, även om intäkterna under en första tioårsperiod ej skulle överstiga kostnaderna trots de fördelaktigare avskrivningsregler som nu föreslås. Utöver byggandet av dubbelspår och i vissa delar nya spårsträckningar rör det sig om byggandet av broar och terminaler, som ur sysselsättningssynpunkt är av vikt i tider av byggarbetslöshet och som därmed arbetsmarknadspolitiskt och samhällsekonomiskt är värdefulla att ha i beredskap, vilket också fångats upp av trafikutskottet. Om man ser en sådan här satsning i ljuset av den framsynthet och djärvhet som beslutsfattarna i ett betydligt fattigare Sverige visade, när de startade järnvägsbyggandet och senare dess elektrifiering, och tänker på vilken betydelse detta hade för utvecklingen av vårt land, känns det inte särskilt upphetsande med förslag av detta slag, även om de är av en viss omfattning. Det innebär bara att vår generation är beredd att följa med i utvecklingen. Energioch miljöpolitiskt är det också viktigt att framhålla hur värdefullt det är att göra konkreta satsningar för att minska det mer än 70-procentiga biltransportberoendet i det tätbefolkade Mälardalen. En övergång till tåg betyder ett minskat oljeberoende till fördel för inhemsk energi och en bättre miljö samt mer säkra och bekväma persontransporter. Ingrid Andersson har tidigare berört projektets betydelse för pendlingsresorna till Bålsta, Upplands-Bro, som nu måste i allt för stor utsträckning göras med bil. Vad som kanske är det viktigaste med en sådan här förbättring av kommunikationerna i Mälarregionen är de regionalpolitiska och strukturella effekterna. Sedan början av 1970-talet har Stockholms och Uppsala läns befolkning ökat med nära 170 000 invånare, samtidigt som befolkningen i den inre Mälardalen, dvs. Västmanlands och Örebro län samt Eskilstunaregionen, minskat — och under senare år i allt större utsträckning. För närvarande brottas Mellansverige och hela Bergslagen med stora strukturella problem, med behov av teknisk och industriell förnyelse och en ökad ekonomisk integration. En av anledningarna är att regionen trots sitt centrala läge mitt i landet har dålig tillgänglighet. Genom sitt avstånd på ”halvdistans” från den expansiva Stockholmsregionen hämmas regionen av nuvarande kommunikationssystem. För kvalificerade näringslivsoch andra kontakter ger inte flyget på dessa avstånd några tidsvinster och blir alltför obekvämt i förhållande till snabba tågförbindelser. Även forskningsintensiteten är låg på ”halvdistans” från orter som Stockholm och Uppsala. För den industribygd som det inre av Mälardalen och Bergslagen av tradition varit kan övergången från våra basnäringar, gruv-, ståloch träindustri, till en ny teknologiskt högtstående industri därigenom försvåras. Bristen på kvalificerade tekniker och ekonomisk produktionsservice skapar redan i dag problem. Snabbare kommunikationer skulle ge en robustare och rörligare arbetsmarknad. Bergslagen har sagts i dag vara det mest sargade området i Sverige. En förstärkning av Mellansveriges infrastruktur med tonvikten på forskning, utbildning och inte minst transporter och kommunikationer är en helt avgörande framtidsfråga. Inga Bergslagspengar i världen kan göra större nytta än om de satsas på en snabb järnvägspulsåder från Stockholm in i det inre av Mälarregionen. Det är också viktigt att framhålla värdet av den förstärkning som samtidigt sker av den inomregionala trafiken. Regionen innehåller stora tätorter, som Enköping, Västerås, Köping, Örebro och Eskilstuna, som med en modernt sammanbunden infrastruktur kan skapa en mycket värdefull sysselsättnings och utbildningsmiljö utöver den stimulans som snabbare kommunikationer med Stockholmsregionen ger. Det är dessutom viktigt med bra anknytningar — naturligtvis med Eskilstuna, varifrån snabbtåg skall utgå varje timme. Detta tillgodoser delvis de önskemål som Kjell Johansson hade om bättre förbindelser mellan Eskilstuna och huvudkommunen, men endast delvis, det är jag medveten om, eftersom tågen inte går via Strängnäs. Det är också viktigt med bra anknytningar upp till Bergslagen, exempelvis linjen Västerås-Fagersta— Ludvika samt från Örebro in i Bergslagsområdet. Till sist vill jag också framhålla vad denna investering kan betyda för svensk industri och våra möjligheter att konkurrera på världsmarknaden då det gäller export av rullande materiel och spåransluten teknik. Med ett demonstrationsobjekt som Mälarbanan ökar ASEA:s m.fl. industrier möjligheter att konkurrera på världsmarknaden genom att tidigt komma in på ett område som verkligen kommer att expandera i framtiden och där svensk industri redan nu gör sig gällande på marknader i alla världsdelar, inte minst i USA, Canada och Australien. Man kan ana inte oväsentliga exportförutsättningar för Sverige, som verkligen är beroende av ökad export — inte minst med tanke på vårt behov att med utländsk valuta betala tillbaka de lån vi i alltför stor utsträckning dragit på oss. Det brukar sägas att det inte är brist på pengar som hindrar oss från att göra viktiga satsningar för vår framtid, utan brist på idéer. Här har vi ett projekt som verkligen är ett framtidsprojekt för vårt land, för sysselsättningen och för vårt näringsliv. Om man på grund av stelheten i vårt system för investeringar av detta slag måste vänta på att SJ får utrymme i sin redan hårt ansträngda investeringsbudget eller på att sysselsättningsläget blir så besvärligt att det kan motivera ett stort antal miljoner, och enbart förlitar sig till det, kan man förlora viktig tid. Vi måste i så fall skaffa fram pengar till projektet på annat sätt. Kommunerna i Mälarregionen är beredda att göra vissa insatser, delar av näringslivet likaså. Vi har banker, investeringsbank, Bergslagspengar, löntagarfonder m.m. En samordning av alla goda krafter för ett sådant här projekt, så att det snart kan sätta i gång, är viktig inte minst ur industriell synpunkt och sysselsättningssynpunkt. Jag hoppas att den överläggning som kommunikationsdepartementet inbjudit till med representanter från departement, statens järnvägar, kommuner och näringsliv skall finna på lösningar, hur man efter närmare förstudie och förprojektering snarast kan starta med en första etapp. Fru talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets, men jag vill än en gång understryka det jag känner som värdefullt, att trafikutskottet har redovisat en positiv inställning till det här projektet.

Fru talman! Jag skall tala litet om AGEVE i Gävle, om den smalspåriga järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik och slutligen om Ljusdal-Hudiksvall och Älmhult-Sölvesborg.

Det finns ju inte många smalspåriga järnvägar kvar i vårt land, och den här nämnda smalspåriga järnvägen slingrar sig igenom en väldigt vacker del av Småland. Om man på denna järnväg skulle kunna bedriva turisttrafik, skulle det också betyda mycket för kommunerna i denna del av Småland. Utskottsmajoriteten svarar inte på motionen, utan man hänvisar till att där järnvägstrafik har lagts ned har trafiken ersatts med buss. Men det var inte detta motionen handlade om, utan den gällde om utskottsmajoriteten har någon uppfattning om att kommunerna skulle kunna få överta den här järnvägssträckan. Tydligen har utskottsmajoriteten inte någon uppfattning. Jag vill därför yrka bifall till reservation 29 i aktuell del. När det sedan gäller AGEVE —- AB Gävle Vagnverkstad — vill jag börja med att säga att tidningen Statsanställd nr 3 från i år, som utkom den 4 februari, hade en artikel om situationen vid AGEVE i Gävle. Ekonomichefen vid detta dotterföretag inom SJ-koncernen fick frågan: Hur är det — de anställda är oroliga för att det skall bli nedskärningar av personalstyrkan? Då svarade denne ekonomichef: Det får stå för de anställda, jag ser inte att det behöver finnas någon sådan oro — men det är klart att det blir några kärva år framöver. Den 7 februari — alltså tre dagar efteråt — lades det ett varsel om att 100 anställda skulle få avsked från AGEVE i Gävle. Så får en företagsledning i ett statligt företag inte agera — det är oansvarigt. En företagsledning inom ett statligt företag bör ju föregå med gott exempel. Detta är dålig företagsdemokrati, må man säga. Ungefär 100 människor kommer alltså att plockas bort från AGEVE i Gävle. Det motiveras med dålig lönsamhet. Nu finns det en mycket stark oro vid AGEVE i Gävle för att detta är början antingen till att lägga ned företaget i Gävle eller till att förbereda att privata kapitalägare tar över verksamheten. Jag hoppas att det inte blir något av de två alternativen. Det finns över huvud taget ingen anledning att privatisera vagnoch loktillverkning, som sker bl.a. vid AGEVE i Gävle. Det finns ingenting som visar på att det skulle bli billigare, och det finns heller ingen anledning att överlåta sådana väsentliga verksamheter inom trafikpolitiken till privata intressenter. De förluster som AGEVE redovisat de senaste åren beror inte på dålig tillverkning eller brist på beställningar. Förlusterna beror snarare — ja i allra högsta grad — på att företagsledningen är inkompetent. Jag tror att det är viktigt att slå fast det från denna talarstol. Då borde åtgärden inte ha varit den att man avskedar ungefär 100 anställda utan att man avskedar företagsledningen och sätter den i omskolning. Man kunde låta de anställda ta över mer och få större bestämmanderätt. Det finns bevis på att denna företagsledning skrivit sådana avtal med utlandet som innebär att man tvingats köpa delar för vagnoch loktillverkningen från utlandet till ett pris som vida överstiger vad det skulle ha kostat om man tillverkade dem själv vid AGEVE i Gävle. Att man gör sådana affärer och att man handskas med skattebetalarnas medel på det här sättet borde resultera i att företagsledningen fick packa kappsäcken och ge sig därifrån. Vi menar — och jag hoppas att vi kan vara överens med socialdemokraterna om detta — att AGEVE måste bevaras som ett statligt ägt företag och att man också måste anstränga sig för att utveckla detta företag. Jag tror att det finns möjligheter att göra det. Jag skall ta ett exempel. SJ hyr i dag många godsvagnar från Västtyskland. Man har nämligen just nu en viss överkapacitet när det gäller godsvagnar i Västtyskland. Samtidigt pekar alla internationella undersökningar som gjorts på att järnvägstrafiken kommer att öka under åren framöver — inte minst godstransporterna. Vad hamnar vi i för situation den dag västtyskarna säger att de behöver alla sina godsvagnar själva? Med detta menar jag att det finns ett stort behov av att tillverka godsvagnar i vårt eget land, och här har vi AGEVE. Vi vet också att AGEVE har utvecklat ett rangerlok, som alltså skall användas på bangårdarna för att dra fram vagnar osv. Det är ett lok som både kostnadsmässigt och när det gäller effektivitet är mycket förmånligare än SJ:s traditionella växellok — inte minst ur bemanningssynpunkt. Här finns alltså, såvitt jag förstår, en icke obetydlig marknad för just en sådan typ av lok. Det har också sagts att man någon gång på 1990-talet kommer att ha s.k. godspendlare, som skall köra i 130 km/tim. Det är alltså fråga om godsvagnar. Såvitt jag förstår finns det inga godsvagnar som i dag kan klara den hastigheten. Här finns alltså en marknad, och varför då inte låta AGEVE vara det företag som redan nu kan få börja utveckla de här vagnarna? AGEVE har även utvecklat och producerar en speciell trailergodsvagn. Man kan med denna ta långtradarsläp på järnväg. I stället för att de skall gå landsvägen ifrån norra Sverige och ner till södra Sverige kan man nu alltså sätta dem på en järnvägsvagn och dra dem den sträckan. Detta betyder väldigt mycket ur miljösynpunkt, ekonomiskt osv. Här finns, såvitt jag förstår, ytterligare en marknad för AGEVE. Jag tror också att det finns större möjligheter för AGEVE när det gäller exporten. Man borde betydligt kunna öka och bredda denna, om man verkligen gick in för att satsa på att bearbeta exportmarknaden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 36, som just berör AGEVE. När det sedan gäller bandelen Ljusdal-Hudiksvall finns det en centerpartimotion av Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle som ingen centerpartist har yrkat bifall till, vilket är litet förvånande. Ingen centerpartist ifrån länet tänker säga ett ord om den, men jag skall göra det. Vi har också tagit upp detta i reservation 29 av Sven Henricsson, och jag börjar med att yrka bifall. Vad man föreslår i centermotionen är att den nedlagda persontrafiken på bandelen Ljusdal-Hudiksvall skall återupptas. Detta föreslås ske genom att bandelen görs till ett försöksobjekt, så att man kan se om den kan bli lönsam i framtiden. I motionen har man givit förslag om vad ett sådant försöksprojekt skulle kunna innehålla: upprustning av banan, nya eldrivna motorvagnar, anpassning av tidtabellen till skoltider, arbetstider och affärstider, m.m. Jag tycker att det här är en mycket god idé, som utskottet borde ha sagt något mera om. Låt mig också helt kortfattat och till slut nämna järnvägssträckan Älmhult-Sölvesborg. Också på den sträckan har man lagt ner persontrafiken, vilket vi tycker är olyckligt och vilket vi också har motsatt oss. Vi har stöd i vår uppfattning av en folkopinion. Enligt vår mening borde man ompröva beslutet och införa persontrafiken på bandelen på nytt.

Fru talman! Mitt inlägg i denna debatt utgår ifrån motion 1052 angående dels ett system med snabbtåg runt Mälaren, dels dubbelspårig järnväg på sträckan mellan Stockholm och Västerås. Det finns en allvarlig bakgrund till vårt krav på bättre kommunikationer inom Maälarregionen. Aktuella siffror från industridepartementet visar nämligen att Västmanland håller på att bli en avfolkningsbygd, den mest utsatta i hela landet. Inget annat län förlorar heller så många arbetstillfällen som Västmanland. Under perioden 1984-1990 kommer Västmanland enligt industridepartementets rapport att förlora ca 8 000 invånare. Under 1984 minskade invånarantalet i samtliga av Västmanlands elva kommuner. Det är en allvarlig situation som Sveriges mest industrialiserade län hamnat i. Därför måste snabba och effektiva åtgärder tillgripas för att få en vändning till stånd. Kommunikationer i vid bemärkelse är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. Tillgången till goda kommunikationer är en viktig faktor för konkurrensförmågan och effektiviteten hos existerande företag och för lokaliseringen av ny verksamhet. En väl utbyggd transportapparat påverkar samhällets regionala utveckling, och goda kommunikationer är en av förutsättningarna för industrins utveckling. Arbetsmarknaden i Västmanland är, som jag redan sagt, mycket kärv och kommer att så förbli under resten av 1980-talet. Detta kräver ett flertal särskilda åtgärder, bl.a. inom kommunikationssektorn. Järnvägstrafiken bör i högre grad komma i blickpunkten. Snabb teknisk utveckling på järnvägsområdet har gjort det möjligt att i många länder sätta in snabbtåg mellan olika regioner och större tätorter. Även i Sverige finns en sådan utveckling, och olika idéer och uppslag bearbetas. Spårbunden trafik är energisnål och därför ur inhemsk energiproduktionssynpunkt mycket väl lämpad för våra förhållanden. Ökad användning av spårbunden trafik medverkar också till mindre trängsel på vägarna, färre olycksfall, mindre buller och avgaser. I området runt Mälaren bor närmare 2 miljoner människor, de flesta i stora industricentra med ett väl utvecklat näringsliv och en alltmer differentierad arbetsmarknad. Detta i sin tur kräver en allt rörligare stab av medarbetare på olika nivåer. En väl fungerande kollektivtrafik skulle också bidra till bättre balans i befolkningsutvecklingen inom Mälardalsområdet. Utvecklingen nu innebär en överhettad Stockholmsregion och en alltmer krympande arbetsmarknad inom Mälardalsregionen i övrigt, inte minst i Västmanland. Järnvägsnätet runt Mälaren har i dag mycket låg standard, och därför borde en satsning på snabbtåg i ringlinje runt Mälaren snarast komma till stånd enligt vår uppfattning. Snabbtåg, kalla det gärna ”Mälarpendel”, Stockholm-Enköping-Västerås-Eskilstuna-Södertälje-Stockholm och omvänt borde kunna bli ett lockande alternativ till andra trafikmedel. En förlängning, t.ex. sträckan Kolbäck-Köping-Valskog-Eskilstuna, borde prövas. I båda fallen bör dessa tåg ha snabba förbindelser med Köping Arboga-Örebro, alternativt Arboga-Örebro. Denna målsättning överensstämmer i många delar med de synpunkter som förs fram i motion 2883, som Roland Sundgren här tidigare har talat för. Det som skiljer oss åt är att vi folkpartimotionärer mera målmedvetet hävdar Sörmlandsregionens betydelse i en framtida Mälarpendel. Då den geografiska rörligheten när det gäller arbetskraft minskat i Västmanland, är det nödvändigt att underlätta utpendlingen över länsgränserna samt inpendling av för länet värdefull arbetskraft. Det är också viktigt att verka för förbättrade mellanregionala förbindelser med i första hand Stockholmsregionen och i andra hand övriga angränsande län. Ett stort antal västmanlänningar färdas dagligen med tåg till sina arbetsuppgifter inom Stockholmsregionen. En av förutsättningarna för att denna pendling skall kunna fortsätta, och helst byggas ut, är att restiden Västerås-Stockholm och omvänt nedbringas avsevärt. Om detta skall vara möjligt måste kravet på dubbelspår mellan Västerås och Stockholm förverkligas. Att kunna erbjuda snabba förbindelser med järnväg mellan den överhettade Stockholmsregionen och Västmanland är också ett sätt att utveckla Västmanland till en mer attraktiv region när det gäller både näringslivets utbyggnad och arbetstillfällen — och som bostadsort. Fru talman! Trafikutskottets behandling och utlåtande när det gäller vår motion 1052 känner jag tillfredsställelse över. Det är nu min förhoppning att initiativ i fråga om Mälarpendelns fortsatta planering snarast kommer till stånd från de myndigheter som har det yttersta ansvaret på detta område. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som har undertecknats av Olle Grahn.

Fru talman! Ett framgångsrikt opinionsarbete av befolkningen i Västerdalarna gör med all säkerhet att persontrafiken på bandelen Borlänge-Malung kan fortsätta som hittills — och eventuellt utökas. Det är ett engagemang hos människorna i den här bygden, ett engagemang mot ett övermäktigt motstånd från halsstarriga politiker och en SJ-byråkrati, ett engagemang som ser ut att röna framgång. Det är nödvändigt för denna region — Västerdalarna — att man fortsätter med persontrafik och godstrafik för att kommunerna och människorna skall ha ett hopp för framtiden. Det är en avancerad regionalpolitisk satsning. När nu persontrafiken på Västerdalsbanan troligen kommer att gå in i riksnätet har alltså första etappen vunnits. Nu gäller det att utvidga opinionsbildningen för att ha järnvägstrafiken som ett offensivt instrument i Västerdalarna. I Malungs kommuns norra delar ligger landets södra fjällområde. Detta fjällområde ligger på nära avstånd från södra och mellersta Sverige. Det är attraktivt, och man satsar i stor omfattning på rekreation och fritidsaktiviteter. Vad som borde göras i detta område är att satsa på en fritidsoch rekreationspolitik för de vanliga människorna. Det kräver naturligtvis goda förbindelser med den södra fjällvärlden, som är attraktiv både på vintern och på sommaren. I dag kommer människor till området i huvudsak med bil eller kollektiv busstrafik. Efter det nödvändiga beslut som nu skall fattas, att persontrafiken Borlänge-Malung skall ingå i riksnätet, bör bandelen Malungsfors-Särna återuppbyggas. För Särnas del motiveras detta av regionalpolitiska skäl. Det är dessutom lönsamt att bygga ut järnvägen ända till Särna. En utbyggnad till Sälen i en första etapp är bra för turismen. Även ur trafiksynpunkt är det nödvändigt att järnvägen har en direktförbindelse till fjällvärlden. Som det är nu upplever man ett totalt kaos dels i det södra fjällområdet, dels på vägarna till detta fjällområde. Det betraktas i dag som en jättemiss att man över huvud taget lade ned denna järnvägsdel. Det behövs alltså direktvagnar från södra och mellersta Sverige till det södra fjällområdet. Det är egentligen motiv nog för att återuppbygga denna järnväg. När det har skett skall man naturligtvis se till att det finns både personoch godstrafik. Ett annat motiv för detta är naturligtvis arbetsmarknadssituationen i området. På kort sikt blir det tillgång till anläggningsarbeten, och på lång sikt skapas varaktiga arbeten av en satsning på en järnväg. En satsning på Västerdalsbanan gör att man får, som det sades förr, en hela folkets järnväg. Det är ju inte längre så att Sveriges järnvägar är hela folkets järnvägar. Men om den politiken vore vägledande, skulle en satsning på Västerdalarna som en viktig järnvägsdel vara ett led i detta. En hela folkets järnväg skulle betyda mycket. Vi som bor i Dalarna och försöker upprätthålla kommunikationer med landets olika delar finner att järnvägstrafiken tydligen är insatt i ett helt nytt perspektiv. Tänk bara på den service som statens järnvägar erbjuder. Vilka är det man satsar på? Även jag inser att det finns vissa ekonomiska ramar för järnvägstrafiken i landet, men det är viktigt att varje krona satsas på rätt sätt. Vilka är det då man konkurrerar med? När jag åker Dalapendeln på morgnarna kan jag konstatera att det är elegant service i första klass. Där bekostas resorna av myndigheter, bolag och organisationer. De resande får dessutom gratis frukost. De som däremot själva betalar sin resa till Stockholm får bekosta sin frukost. Med SJ:s serviceinriktning räknas det inte som att man konkurrerar med flygresandet. Om det här tillämpas fullt ut kan det komma att betyda att tågresandet för vanliga människor sätts på undantag. Konkurrensen från exempelvis bilismen gör att människor bör uppmuntras att åka tåg i andra klass. Vad som nu händer är emellertid att de många resenärerna, de som inte är så välbeställda, sätts in i någon form av tredje klass. Det finns de som har talat om fattigmanståg. Själv vill jag inte använda det uttrycket, men det betyder i alla fall att t.ex. studerande från Uppsala får resa i andraklasståg. Samtidigt satsar man på ett tåg med enbart förstaklassvagnar, ett tåg som skall vara i kungliga huvudstaden före kl. 9. Vad jag vill säga är att man satsar på en elit och att denna satsning kostar oerhört mycket pengar — som jag ser det till förfång för många av de vanliga resenärerna i fråga om komfort, service och annat. Detta kommer också att drabba de anställda inom järnvägen. Service för folket, för de breda folklagren, är kanske inte ”inne” i dagens ekonomiska politik och s.k. serviceinriktning. De som är anställda vid statens järnvägar protesterar mot denna inriktning, mot t.ex. satsningen på snabbtåg. Det gör de inte därför att de är motståndare till själva snabbtåget — det är inte jag heller — utan därför att frågan är: Vem får nytta och glädje av snabbtågen och på vems bekostnad sker satsningen på snabbtåg? Det är denna serviceinriktning som jag skulle vilja vända mig mycket bestämt emot nu när vi ser tendensen i dagens ekonomiska politik och i den s.k. strategi som finns hos storfinansen, en strategi som växer in i de statliga företagen och verken och som anammas inom järnvägspolitiken. Som Sven Henricsson mycket riktigt påpekade här lyser detta igenom, och man kan läsa mellan raderna hur de statliga verken anpassar sig till storfinansens strategi. En del av detta är att servicen är till för dem som redan är välbeställda. De vanliga resenärerna känner att de är satta på undantag. För oss som är socialister och vill se någon form av jämlikhet och människors lika värde är det oerhört stötande att man så här utmanande satsar på en elit. Att jag nämner serviceinriktningen i samband med frågan om bandelen Malungsfors-Sälen-Särna beror på att den dag då det skall skaffas fram medel till denna bandel kanske pengarna redan är ianspråktagna för en sådan här avancerad satsning på annat håll, och då finns det inga pengar till denna bandel. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen 29 och i synnerhet till p. 19 j, dvs. bifall till motionen 1055.

Fru talman! Påståendet att SJ bara satsar på en elit får inte stå oemotsagt. Jag är medveten om att en del tror att snabbtågssatsningen just har den innebörden, och eftersom jag var sakkunnig i kommunikationsdepartementet under den period då denna fråga utreddes, vill jag klart säga ifrån att snabbtågen är avsedda att tjäna alla. De är inte reserverade enbart för sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Göteborg Malmö. Snabbtågen har en sådan konstruktion att de kan gå fort genom kurvor utan att passagerarna far illa. Det är just den tekniken som gör att de är värdefulla på det svenska järnvägsnätet, som är mycket kurvrikt. Vi har inte råd att räta ut alla dessa kurvor, utan vi vill i stället med användning av ny teknik och moderna vagnar, som kommer alla resenärer till del, satsa på en ny generation vagnar. Snabbtågen är ingalunda avsedda bara för en elit, för några få. Snabbtågen är till för alla, och i stort sett kan de på sikt användas på hela det svenska järnvägsnätet. När det gäller den satsning som skett på intercitytågen, Cityexpresstågen, så innebär ju den att vi vidgat möjligheterna. Meningen är att sådana satsningar skall gå ihop ekonomiskt. Det är — det tycker i varje fall jag — inte negativt att vi försöker få fler förstaklasspassagerare till järnvägen i stället för att de tar flyget. De har valfrihet. Kan inte SJ ge dem en sådan service att de kommer fram i tid till sina uppdrag osv., så utnyttjar de inte tågen. Om dessa tåg går lämpligt och snabbt, kommer detta så småningom alla till godo. Vi är nu på väg mot en andra etapp, där vi kommer att köra på samma sätt med andraklasståg. Jag vill ha sagt detta, för vi är i trafikutskottet helt ense. Detta är ingen partiskiljande fråga. Alla partierna är i trafikutskottet ense om satsningarna på snabbtågen och på en bättre service gentemot resenärerna. Det kan inte vara fel att SJ också konkurrerar med flyget. Flyget har ju tagit kolossalt många resenärer från SJ, och det har varit till nackdel för SJ:s ekonomi.

Fru talman! Det är tävlan mellan flyget och järnvägstrafiken som är grunden till den dåliga jämlikheten mellan olika grupper av tågresenärer. Bristen på en övergripande trafikpolitik gör att SJ:s personal i exempelvis en region som Dalarna konkurrerar hänsynslöst med flyget — därför att 50-100 resenärer hellre tar flyget än tåget. Det gör att tågresenärerna drabbas av bristen på övergripande trafikpolitik. Det kan inte vara riktigt att det skall vara utgångspunkten! När vi satsar på teknik, på Intercity-tåg, Dalapendlar och allt vad det heter, drabbar det någon, Rune Torwald. Det tas resurser någonstans, om vi utgår från dagens budget. Det är det som är problemet och som upplevs som ett problem. Man får vara hur mycket expert man vill beträffande de nya snabbtågen, men jag vet ju att det har sagts att det skall gå bara förstaklassvagnar kl. 06.00 från Dalarna. De skall vara i Stockholm snabbt för att affärsmän, byråkrater och andra skall vara i rätt tid — medan de andra resenärerna får nöja sig med att vara här kl. 09.23. Man kan då ifrågasätta vilka som får nytta av tekniken. Om hela verksamheten, hela inriktningen, skall följa den nu inslagna vägen, den SAF-strategi som jag tidigare pekade på — blir effekterna att den nya tekniken kommer att utnyttjas i huvudsak till förmån för några få. Men jag vill peka på att många andra behov behöver fyllas. ”Nu får det vara nog!” säger Statsanställdas förbundsavdelning 1009 i Stockholm. ”Inställda tåg, tåg med bara hälften av vagnarna, nerkylda resenärer som väntar på försenade tåg i timtal. Personalen pressas till gränser över det omöjliga — allt detta helt i onödan.” När vi inte klarar att tillfredsställa de grundläggande behoven inom järnvägstrafiken är det något fel på fördelningen. Och vi vet, att varje gång då det ställs krav på utökad personal eller bättre trafiksäkerhet, fattas det pengar! Den fördelning och den serviceinriktning som nu prioriteras utgör en fara för den komfort och den service som bör erbjudas andraklassresenärer. Jag är, som sagt, böjd att förorda att man ger även andraklassresenärerna den goda komfort som erbjuds dagens förstaklassresenärer. Det är den filosofin jag skulle vilja att vi hade beträffande tågen. Då fick vi nöjda resenärer i det här landet oavsett om de är byråkrater eller inte.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg slår in öppna dörrar när han påstår att SJ inte skulle ha intresse för att satsa på bredden. Men situationen var sådan en tid att vi varken hade vagnmateriel eller annat i tillräcklig utsträckning. Vi hade inte heller tillräckligt bra banor. Det är en upprustning därvidlag som nu är startad och som drivs målmedvetet. Om vi inte hade satsat på nya snabbtåg, hade vi över huvud taget inte haft någonting att sätta in som ersättning för de vagnar som nu börjar bli överåriga. Och det skulle inte vara rimligt. Vi måste ha moderna vagnar. Det levereras, Lars-Ove Hagberg, i stort sett en ny andraklassvagn varenda vecka —-sovvagn eller sittvagn. Under tio års tid, från 1966 till 1976, levererades inte en enda vagn. Det är den eftersläpningen vi nu försöker ta ifatt. Successivt får den ena bandelen efter den andra byta till bättre materiel. De 100 motorvagnarna går på E-nätet. Hade vi inte skaffat fram dem 1977, hade vi i dag — i den mån vi över huvud taget hade kunnat upprätthålla trafiken — fått köra med 40-åriga motorvagnar. Vi måste se framåt. Vi måste skaffa ny och modern materiel, och den kommer alla SJ:s resenärer till del i form av bättre komfort och säkrare tidhållning.
Fru talman! Låt mig deklarera vpk:s ståndpunkt i detta sammanhang. Rune Torwald säger att man nu vill satsa på järnvägen och skaffa fram materiel till den. Jag har inget emot det, utan vad det gäller är användningen avallt detta. Vad vi sagt från vpk:s sida är att vi vill ha ett lyft över hela linjen, inte bara när det gäller första klass. Sedan kan vi satsa på mera exklusiv service inom järnvägen. Men det återstår stora brister att åtgärda, och man borde genomföra ett uppbyggnadsprogram, och det är ett sådant lyft som måste genomföras i första hand. Vad jag vidare har velat framhålla, Rune Torwald, är en serviceinriktning, som bör bli vägledande för satsningen på järnvägstrafiken. Det viktiga är vilka som skall få del av denna. Jag har här pekat på en fara. Jag gav ett konkret exempel från min hemregion på det resonemang som förs om exklusiva förstaklasståg som kommer fram i rätt tid, medan de som åker i andra klass får komma fram senare. Det resonemang som driver fram en sådan inriktning är helt förkastligt. Det är tyvärr så att jag inte slår in några öppna dörrar. Det är stängda dörrar mellan första och andra klass, och detta blir ännu klarare genom den nya serviceinriktningen. Skillnaden blir, som jag påpekade i mitt första inlägg, tyvärr ännu större. Kan mina inlägg här bidra till att slå in de stängda dörrarna är det bra. Jag hoppas att Rune Torwald uppfattar att jag verkar för att slå in och slå upp dessa dörrar.

Fru talman! Jag skall inte bara fatta mig kort i det ärende som nu behandlas, utan jag skall också till det knyta synpunkter på problem inom det regionalpolitiska området. Därigenom slipper vi från sörmländsk socialdemokratisk sida förlänga debatten senare i dag om propositionen om regionalpolitiken.

Utskottet tillägger att detta förutsätter betydande investeringsinsatser från SJ:s sida och att dessa måste vägas mot angelägna satsningar även på andra håll i landet, vilket naturligtvis är riktigt. Ett betydelsefullt tillägg är att utskottet pekar på att investeringarna inom vår region är viktiga och att de kan aktualiseras i sammanhang med den beredskapsplanering för sysselsättningsfrämjande åtgärder som kommer att genomföras. Söder om Mälaren är behovet av sådana åtgärder särskilt stort i Eskilstunaområdet. Eskilstuna har drabbats mycket hårt av det lokala näringslivets omstrukturering. Drygt 2 000 arbetstillfällen har försvunnit i industrin under de senaste fyra åren. Eskilstuna har en befolkningsminskning på ca 500 personer per år. I realiteten har under de senaste 20 åren verksamheter motsvarande tre Uddevallavarv lagts ned i Eskilstuna. De kompenserande åtgärderna har varit på tok för små. Från den socialdemokratiska Sörmlandsbänken är det därför naturligt att ställa krav på ökade insatser både inom regionaloch trafikpolitiken. Betydelsen av större aktiviteter måste sättas in i ett större arbetsmarknadspolitiskt sammanhang. I takt med att svårigheterna att hitta arbete i hemorten växer måste arbetssökande eskilstunabor kunna söka sig till kringliggande arbetsmarknader såsom Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. Eskilstuna har den sämsta interregionala kollektivtrafiken mot Stockholmsregionen av samtliga större orter i Mälarområdet. Jämfört med t.ex. Västerås är restiden med tåg till Stockholm i förhållande till avståndet 20 minuter längre från Eskilstuna. Järnvägsförbindelserna med Stockholm är i dagsläget av låg standard, om hänsyn tas till sådana faktorer som avstånd mellan orterna och deras relativa storlek. Såväl turtätheten som restiden kan inte anses vara godtagbara. Orsaken till den långa restiden är den låga standard som banan mellan Eskilstuna och Södertälje har. Maximal hastighet ligger på 90 kilometer per timme, och banprofilen i stort gör att medelhastigheten i övrigt blir låg. Fru talman! Jag har inget yrkande utöver bifall till utskottets förslag, men jag hoppas att mina synpunkter på behovet av upprustning av Eskilstunabanan skall kunna tillgodoses både inom den fortlöpande investeringsplanering som sker inom SJ och med tanke på investeringars betydelse för region och län i anslutning till den beredskapsplanering för sysselsättningsfrämjande åtgärder som enligt trafikutskottet kommer att genomföras.

Fru talman! I en storstadsregion som Stockholm är det nödvändigt med en väl fungerande kollektiv trafik. Det går inte att låta marknadskrafter och bilism ta över ansvaret för kommunikationerna i den här regionen. I Stockholms län bor mer än 1,5 miljoner invånare. De utgör ungefär en femtedel av hela Sveriges befolkning. Men ur kollektivkommunikationssynpunkt har inte hänsyn tagits till denna för svenska förhållanden tätbefolkade region. Vi har från vpk:s sida motionerat om långtgående utbyggnad för att kompensera gångna tiders ointresse från beslutsfattarna. Det är viktigt att just den kollektiva trafiken byggs ut, bl.a. för att stoppa den enorma miljöförstöring som sker genom den nu omfattande bilismen. Men detta är också nödvändigt för att göra det möjligt för alla dem som inte har tillgång till bil att komma till och från arbetet — restiden till och från arbetet uppgår i den här regionen inte sällan till 2,5-3 timmar per dag. De som vill komma till och från ett eventuellt lantställe, till och från centralt belägna kulturaktiviteter, till och från vänner och bekanta, släkt och anhöriga — oftast är det kvinnor som inte har tillgång till bil men även unga och äldre — är hänvisade till kollektivtrafiken. Beträffande de nyligen beslutade investeringarna i Stockholmsregionen har det i debatten anförts att dessa för Stockholms del är så höga. Det har t.o.m. sagts att Stockholm har fått en alltför stor del av investeringsmedlen. Till detta kan man möjligen dra två slutsatser: För det första är investeringarna inte för höga, de skulle behöva vara större. För det andra är investeringsmedlen för små. De investeringar som nu görs i Stockholmsområdet, som i mångt och mycket bottnar i det avtal som gjordes upp för något år sedan, kommer ändå inte att kunna kompensera den eftersläpning som har skett i vårt område. Man behöver även göra andra omdisponeringar. Stockholmsregionen är ju en region i obalans. Detta gäller i första hand boende och arbete. Självfallet är naturligtvis denna obalans en produkt av det system som vi har, där marknadskrafterna och inte de folkliga behoven styr lokaliseringarna. En annan anledning till obalansen är det otillräckliga kommunikationssystemet. Enbart med en utbyggnad av den kollektiva trafiken i den södra länsdelen, framför allt den järnvägsbundna, skulle säkerligen också en bättre balans kunna uppnås. Det är också utifrån dessa utgångspunkter vi har föreslagit att man skall inrätta en ny fjärrtågsstation i Flemingsberg. Vi menar att den skulle vara ett bra alternativ till Stockholms central, all trafik skulle inte behöva gå in dit. Många människor som har anledning att stanna kvar söder om de centrala delarna av Stockholm skulle kunna nyttja en fjärrtågsstation där. Detta, menar vi, skulle också kunna medverka till att företag för vilka det inte är särskilt angeläget att placera sig i den norra länsdelen skulle finna att det i vart fall ur kommunikationssynpunkt skulle kunna vara lika konkurrenskraftigt med en lokalisering till den södra länsdelen. Vidare menar vi att alla de människor som bebor den södra länsdelen måste få förbättrade möjligheter till snabba och bekväma förbindelser. Därför har vi också föreslagit att man skall göra en utbyggnad av spårkapaciteten mellan Älvsjö och Västerhaninge, där det i dag är enkelspår. SJ påstår att man inte kan bygga ut trafiken för att spårkapaciteten inte ger utrymme för detta. Det enda vettiga i en samhällelig trafikpolitik vore naturligtvis att vidta åtgärder för att bygga ut resurserna för den kollektiva trafiken. Där kommer alltså dubbelspåret Älvsjö-Västerhaninge in i bilden. Men vi menar att det också finns skäl att titta på spårkapaciteten mellan Kungsängen och Bro och mellan Kallhäll och Kungsängen för att bygga ut dubbelspår där. Också i de regionerna, där vi alltså redan i dag har bandelar, finns stora befolkningskoncentrationer som tyvärr lider av för dåliga allmänna kommunikationer. Vi har också föreslagit att man skall öka möjligheterna för lokaltågtrafik till Nynäshamn. Vi har i det avseendet ansett det angeläget att Nynäshamnsbanan byggs ut, bl.a. med tanke på det s.k. Nynäskombinatet, även om vi inte har förordat ammoniak utan i stället metanol som biprodukt i den processen. Men utan tvivel är det viktigt att just den sydöstra länsdelen får bättre spårkapacitet och möjligheter till transporter i Nynäshamnsoch Södertörnsområdet. Vi har också sagt att de människor som bor i Södertälje-Gnesta-området bör få bättre kommunikationer genom att man ökar kapaciteten på lillpendeln mellan Södertälje och Gnesta. Vi vill att man bygger nya lillpendlar, som man valt att kalla det, mellan Södertälje och Nykvarn. Man skulle kunna ha stationer vid Hovsjö, Scaniarinken och Almnäs, som också är kända befolkningscentra. Likaså behövs en lillpendel mellan Södertälje, Järna och Vagnhärad. Det finns utan tvivel många människor som bor nere i de södra delarna av Sörmland som i dag nödgas ta bilen till Södertälje. De bör, enligt vårt förmenande, ha tillgång till en lillpendel mellan Södertälje och Vagnhärad via Järna, som ett alternativ. Jag skulle också vilja säga några ord om de olika pendeltågsstationer som finns. En viss upprustning kommer att ske genom det s.k. pendeltågsavtalet. Men jag menar att det finns skäl att se över väsentligt fler än de stationer som där är uppräknade. Man bör framför allt också se till att skapa förutsättningar för snabbare byten mellan tåg och buss på de stationer där detta har en central funktion. Fru talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om Arlandapendeln. Vi har alltsedan debatterna här i riksdagen om att man skulle flytta över inrikestrafiken från Bromma till Arlanda också förordat att man skulle bygga ut kommunikationerna till Arlanda och göra dem järnvägsbaserade. Det är ett krav som vi har rest, och det var också socialdemokraternas krav när det fattades beslut att flytta inrikesflyget till Arlanda. Jag måste tyvärr konstateraatt vi ännu inte har sett något resultat, varför vi också i vår motion har krävt tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda, bl.a. för att betjäna dem som skall resa till och från flygplatsen. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 45.

Fru talman! Vi har i vår reservation 30 velat lyfta fram ett krav ur den stora anonymitet som de avstyrkta yrkandena befinner sig i — det här betänkandet består ju till stor del av sådana yrkanden. Det gäller ett återupptagande av persontrafiken vid Bålsta station i södra Uppland. Det hela hänger nära samman med det som Tommy Franzén talade om nyss, nämligen Storstockholmsområdets trafik. Det har också direkt anknytning till de krav som han talade om: dubbelspår Bro-Stockholm, Kallhäll Stockholm, osv. Flyttar man sig något längre västerut utefter bandelen Stockholm-Enköping-Västerås, kommer man till Bålsta station. Frågan om persontrafiken vid Bålsta är gammal och har också förts fram av andra partier. Det är ganska uppseendeväckande att en personfråga kan skötas på detta sätt i ett område som det här med en väldig så att säga bortpendling, och efter arbetets slut, hempendling. Så förhåller det sig med Bålsta samhälle som hör till Uppsala län och där det inte finns särdeles många arbetstillfällen. Större delen av den yrkesverksamma befolkningen pendlar därför in till Stockholm varje dag. Bålsta är också ett samhälle som har expanderat mycket kraftigt under de senaste 10-15 åren. Det har bl.a. blivit en mycket stor inflyttning och mycket omfattande bostadsbyggande. Många unga familjer har flyttat in. Sedan tågen börjat gå Bålsta station förbi har man blivit tvungen att antingen pendla in med egna fordon — med bil på E 18 i morgonrusningen. Så småningom har man provisoriskt löst problemet genom att sätta in bussar, som anknyter till tunnelbanan i Tensta i Stockholms län. Detta är ett ganska unikt sätt att behandla en stor och växande ort. Dessutom är det samhällsekonomiskt oerhört förkastligt.

Nu säger utskottet, när motionsyrkandet avstyrks i klump med en mängd andra yrkanden, att problemet egentligen inte hör hit utan att det skall lösas av SJ. Det är, heter det, verkets uppgift att ta itu med sådana saker, osv. För regering och riksdag borde det emellertid vara möjligt att, då det föreligger uppenbara brister som beträffande just det här samhället, göra påpekanden för ett statligt verk. Kunde man, som sagt, få ett tåguppehåll i Bålsta, skulle det verkligen vara värdefullt för människorna där. Jag vet inte vilka överväganden som styr SJ:s trafikpolitik i detta och andra avseenden. Under dagens debatt har det ju lämnats många exempel. Mycket har sagts om snabbtågen som skall införas på SJ:s olika huvudbanor. Här finns då ett storstilat och långtgående projekt för bandelen Västerås-Enköping-Stockholm. Även Örebroregionen är inbegripen. Det gäller uträtningar, tunnelbyggande m.m. I det sammanhanget har man framfört att detta, om det genomfördes, t.o.m. skulle kunna lösa problemen med tåguppehåll i Bålsta — om man fick göra de ombyggnaderna skulle det vara möjligt att stanna tågen där. Det tycker jag verkligen är att gå över ån efter vatten — järnvägsspåret ligger där redan i dagens läge, och det är bara att bestämma vilka tåg morgon och kväll som lämpligen kan stanna för att betjäna de trafikanter som finns här; det är ett trafikunderlag som SJ borde ha anledning att vara intresserat av att suga upp. Vi har drivit det här kravet tidigare, andra partier har drivit det, och vi kommer att fortsätta att driva det. Med det här vill jag yrka bifall till reservation 30.

Fru talman! I samband med behandlingen av tidigare betänkanden har trafikutskottet uttalat starkt stöd för satsningar på utvecklingsarbete när det gäller produktionen av järnvägsvagnar. AGEVE i Gävle är ett av SJ helägt dotterbolag som tillverkar järnvägsvagnar. Bertil Måbrink har tidigare i debatten redogjort för att företaget nu beslutat minska personalstyrkan med 100 man. Oron för om företaget efter en så hård nedskärning över huvud taget kommer att ha kapacitet att klara av fortsatt tillverkning och ha möjligheter till utveckling är naturligtvis mycket stor bland de anställda. Den nya organisation som föreslås i propositionen och som utskottet i betänkandet har ställt sig bakom kommer att ge SJ möjligheter till en koncernstrategi som rymmer möjligheter både att ställa hårdare krav och att operera mera direkt på företagsekonomiska villkor. Hittills har företaget inte genom framförhållning och utvecklingsarbete kunnat ta till vara möjligheterna till kompletteringsmarknader, vilket är nödvändigt för att AGEVE skall kunna utvecklas. Kommunikationsminister Curt Boström har vid en uppvaktning uttalat att han ser AGEVE som en del av den svenska järnvägsindustrin som bör kunna utvecklas och leva vidare. Gävle kommun och Gävleborgs län har redan tidigare en mycket pressad arbetsmarknadssituation, och det måste vara ett statligt ansvar att de omställningar och förändringar som måste ske också i sådana regioner ger möjligheter till kompletteringsinsatser och inte ytterligare försvårar en redan tidigare hård arbetsmarknadssituation. Hur ser då behovet av järnvägsvagnar egentligen ut? SJ har inventerat hela vagnparken och funnit att endast en mindre del utnyttjas. Det finns alltså en betydande överkapacitet i antal vagnar. Men i vilket skick är då vagnparken? Är det inte snarare så att efterfrågan på nyare vagnar liksom olika specialvagnar är mycket stor? En övervägande del av vagnparken är hårt nedsliten och omodern och egentligen inte i konkurrensskick. Hur ser vagnbeställarnas önskemål och krav ut? Kan vi ringa in dessa önskemål och specialutveckla — skräddarsy — vagnar direkt för de behoven? Litet av detta var tankarna bakom möjligheterna att öppna för leasing av vagnar från företagen. Men hittills har svenska företag såvitt jag förstår haft stora svårigheter att möta sådana specialkrav, och många order har gått till företag utanför vårt lands gränser. Den nya konstruktionen av företagskoncernen i form av ett holdingbolag kan förhoppningsvis öppna möjligheter för snabbare och mer konstruktiva lösningar. Men då måste organisationen mycket snabbt ta itu med AGEVE:s situation. Man måste se över företagets reella förutsättningar, ta fram en behovsanalys och satsa på konstruktion, utveckling och marknadsföring. Det går inte att som hittills endast inrikta sig på en långsam strypning — här behövs frisk luft, nya idéer och faktiskt också en mycket aktiv företagsledning, om företaget skall ha en chans att utvecklas så som vi anser nödvändigt.

Fru talman! Först ett par ord av tillfredsställelse över att banan Bjärka Säby-Västervik tillförts riksnätet. En lång och envis kamp från många parter i Östergötland, inte minst från centern, har därmed krönts med framgång. I motion 326 av Anders Svärd och mig tar vi upp den också långa och envisa kamp som länsstyrelserna i Örebro län och Östergötlands län plus berört näringsliv och berörda kommuner har fört för att få till stånd en upprustning av godsbanan Finspång-Hjortkvarn. Runt denna bana har de industrier lokaliserats som bär upp sysselsättningen och livskraften i bygderna mellan Östergötland och Närke. Närheten till järnväg har varit av avgörande betydelse vid lokalisering, marknadsföring och investeringar. Det som nu egentligen prövas är om statsmakten skall dra undan en viktig del av den infrastruktur som har varit förutsättningen för tillkomsten av industrier och samhällen i området. Med anledning av det som vi har anfört i motionen har vi yrkat att riksdagen hos regeringen begär åtgärder för bevarande av järnvägen Finspång-Hjortkvarn samt upprustning, i första hand till normalspår och i andra hand av befintligt smalspår. Jag hemställer om bifall till yrkande c i vpk:s reservation 29. Så till en annan sak. Försurningen av våra skogar, vår luft och vårt vatten är ett allt allvarligare hot. Det är ett faktum att utsläppen från bilarnas avgaser spelar en nyckelroll i försurningen. När det gäller utsläppen av svavel och kväveoxider från förbränningen av bl.a. olja och kol har vissa förbättringar nåtts. Utsläppen har mer än halverats sedan 1975. Det är bra men inte tillräckligt. När det gäller utsläppen av kväveoxider från bilarnas avgaser har utvecklingen gått i rakt motsatt riktning. Här har en dramatisk ökning inträtt, självfallet som en följd av ökad bilism och därmed följande bensinoch dieselförbrukning. Fordonstrafiken svarar nu för två tredjedelar av kväveoxidutsläppen i Sverige.

Fru talman! Från centern noterar vi med tillfredsställelse att de krav som vi under flera år har drivit på att järnvägssträckan Håkantorp-Gårdsjö överförs till riksnätet nu tillgodoses. Vi har tidigare motionerat om detta, men socialdemokrater, moderater och folkpartister har då röstat emot. Vi har haft ett starkt stöd för våra upprepade krav från länsmyndigheterna, de berörda kommunerna, näringslivet och den allmänna opinionen. Kinnekullebanan, som vi också brukar kalla denna järnvägssträcka, går genom tre län och åtta kommuner. Den knyter samman ett befolkningsområde med 140 000 invånare. Utskottets beslut är inte enhälligt. Moderaterna har reserverat sig mot beslutet och anser att banan Håkantorp-Gårdsjö ej skall ingå i riksnätet. Det är förvånande att moderaterna inte tycks ta någon hänsyn till de starka krav som har framförts från länsorganen, kommunerna, näringslivet och den allmänna opinionen. Vill man i stället då lasta över ökade kostnader på länet och kommunerna? Centern har i såväl partisom länsmotioner yrkat att också banan Skövde-Karlsborg skall överföras till riksnätet. Det finns mycket starka skäl för detta. Antalet resenärer på järnvägslinjen Karlsborg-Skövde har ökat med 130 26 sedan 1977; det är nu ca 240 000 resor per år. Även antalet fjärresenärer ökade oktober 1983-oktober 1984 med drygt 26 96, från 42 000 till 53 000 resor per år. Banan, som är elektrifierad, är således varken trafiksvag eller enbart en regional angelägenhet. Järnvägslinjen har även stor betydelse såväl regionalpolitiskt som ur sysselsättningssynpunkt. Arbetsmarknadsläget i berörda kommuner är redan mycket besvärligt med en arbetslöshetsnivå som ligger betydligt över riksgenomsnittet. Ur försvarssynpunkt är banan av stor vikt både i fredstid och vid mobilisering. K 3:s flyttning till Karlsborg 1984 kommer med säkerhet att innebära ytterligare ökad resandevolym. Dessutom är järnvägslinjen Karlsborg-Skövde av vital betydelse för turismen, inte minst genom kopplingen när det gäller Göta kanal och Tivedens nationalpark. Den snabba ökningen av antalet resenärer och samhällsnyttan av fortsatt tågtrafik är också mycket starka skäl för att Karlsborgsbanan skall hänföras till riksnätet. Men här har vi inte fått stöd av vare sig socialdemokrater, moderater eller folkpartister. Jag yrkar bifall till reservation 28.

Herr talman! I länen inom västra Sverige har vi en intensiv debatt om vägoch järnvägsförbindelserna. Naturligtvis har vi, liksom andra län, en plan för utbyggnad av länsvägar och riksvägar, och framför allt gäller det då den i högsta grad nödvändiga ombyggnaden av Europaväg 6. Men till detta har kommit den idé som betecknats Scandinavian Link — en idé om att från Oslo till kontinenten göra en kraftig upprustning av järnvägsförbindelserna, men också ha motorväg på samma sträcka. Därutöver har Nordiska rådet diskuterat ett investeringsprogram för järnvägar och landsvägar. Även här berörs de västsvenska investeringarna i Europaväg 6 och i en upprustning av järnvägsförbindelserna från Oslo mot kontinenten. Nordiska rådet har vid sin session i Reykjavik välsignat de planer som finns i det framtagna investeringsprogrammet. Nr 153 Elving Andersson och jag har i motion 2566 tagit upp de här olika frågorna 8 git upp g Onsdagen den till diskussion, och vi har speciellt tryckt på järnvägsförbindelsen från Oslo 29 maj 1985 mot kontinenten. Vi tycker att den borde vara det som man i första hand skulle satsa på och ge förtur bland de olika projekten. Tyvärr har Riktlinjer för järndiskussionen i Västsverige framför allt koncentrerats runt 4 mil motorväg ä. 0 från Stenungsund till Uddevalla. Här kan man ha många olika synpunkter, vägspolitiken men jag skall inte gå in på den diskussionen nu; i dag är det ju järnvägspolitiken vi diskuterar. Vi menar att det är ett intressant uppslag att få en verklig förbättring av järnvägsförbindelserna. Självfallet bör den i så fall ges formen av att Bohusbanan från Göteborg till Strömstad byggs ihop med det norska järnvägssystemet Oslo-Göteborg. Detta är en mycket viktig regionalpolitisk fråga för norra länsdelen. Alla som har studerat en karta över Sverige ser ju att norra länsdelen inte har något naturligt samband med svenskt kommunikationsnät i övrigt, och den är alltså beroende av att ha god förbindelse med det norska systemet. Också den del av näringslivet som speciellt norra länsdelen har att satsa på —-t.ex. utbyggnad för turism och konferensverksamhet — är beroende av att det tidsmässiga avståndet framför allt till Göteborg men även till Oslo förkortas. Järnvägssträckningen genom Bohuslän är dessutom mycket viktig i industriella sammanhang. Göteborg är ju ett industriellt centrum inte bara för västra Sverige utan för en betydligt större region. En sådan järnvägslinje kommer att bättre än i dag kunna betjäna också sådana industriella centra som Stenungsund med den stora petrokemiska industrin, Uddevalla med den eventuella investeringen från Volvo, Lysekil där vi har raffinaderikapaciteten och, på den norska sidan, industrikoncentrationer som Halden, Fredrikstad och Moss innan man kommer fram till den norska huvudstaden. På en sträcka av 32-33 mil har man alltså ett mycket livskraftigt näringsliv som verkligen är i behov av en upprustning av järnvägskommunikationerna. Trafikutskottet har varit väldigt knapphändigt i sin behandling av den här frågan på s. 78 och 79. Man refererar i stort sett till vad som har förevarit vid Nordiska rådets förhandlingar i Reykjavik, där investeringsprogrammet har ” diskuterats, och säger att det inte erfordras någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Men här rör det sig om mycket stora investeringar — bara den vägsträcka på 4 mil i Bohuslän som vi nu debatterar kan komma att kosta uppemot 1 miljard kronor — och riksdagen borde självfallet utöva inverkan på var man satsar de pengar som skall tas fram genom den nordiska investeringsbanken, men det avstår den från att göra. Det hade varit viktigt att riksdagen, genom ett förslag till skrivning från trafikutskottet, hade haft någon uppfattning på den punkten; i dag gäller det ju speciellt järnvägen. Tyvärr är det inte så, och jag vet av erfarenhet att det inte är lönt att yrka bifall gentemot ett enhälligt utskott. Jag har emellertid rätt att återkomma till denna mycket viktiga fråga om att, när det nu finns intresse för investeringar i järnvägstrafiken, verkligen få till stånd denna nödvändiga anknytning mellan svenskt järnvägsnät inom Bohuslän och det norska systemet.

Herr talman! I januari i år verkställdes regeringens beslut om nedläggning av persontrafiken på banan Ljusdal-Hudiksvall. Det var ett beklagligt beslut, som visar regeringens bristande vilja och förståelse när det gäller att stärka järnvägstrafiken på mindre banor. Uppenbarligen ser regeringen järnvägstrafik på mindre banor som en föråldrad trafikform, medan man tror på landsvägstrafiken trots de många negativa konsekvenserna och kostnaderna för samhället. Enligt min uppfattning är det inte järnvägstrafiken som är föråldrad utan regeringens syn, och socialdemokraterna dokumenterar återigen sitt bristande miljöintresse. Faktum är att resandeunderlaget på banan hela tiden ökat genom större behov av resor till arbete, skolor, sjukhus, affärer m.m. Även behovet av att transportera gods har ökat. Detta ökande transportbehov har lett till en stark ökning av vägtrafiken med bilar, lastbilar och bussar. Detta har i sin tur lett till stora kostnader för samhället i form av vägunderhåll och kostnader för trafikolyckor. Det leder också till stora miljöproblem med buller och luftföroreningar och därav följande försurning, skogsskador och tungmetallförgiftningar. Det är svårt att få en rättvis jämförelse mellan järnväg och landsväg. Om man skulle göra en jämförelse tror jag inte att den skulle utfalla till landsvägens fördel, utan troligare till järnvägens. Men det är svårt att göra en sådan jämförelse i dag, framför allt beträffande de svagare bandelarna. De jämförelser som görs är ofta orättvisa genom att man jämför rälsbussar från 1950-talet på räls från sekelskiftet med 1980-talets bussar på 1970-talets vägar. Detta har vi framhållit i en motion från centerns representanter från Gävleborgs län och också föreslagit ett försök med en helhjärtad satsning på en s.k. svag bandel för att se om den kan bli en stark och lönsam sträcka i framtiden. Därvid har vi tyckt att Ljusdal-Hudiksvall-banan är ett lämpligt försöksobjekt. Banan är 61 kilometer lång, normalspårig och elektrifierad. Försökssatsningen skulle innebära att man rustade upp banan till hastigheten 90 kilometer per timme, skaffade nya eldrivna motorvagnar, fick en tidtabell som är anpassad till arbetstider, skoltider, osv. och att man fick en anpassning av anslutande busslinjer tidsmässigt och geografiskt till järnvägen. Det behövs också en förlängning av vissa turer på linjer på befintligt spår till industriområden i Ljusdal och Hudiksvall. En satsning på godstrafik skulle också vara viktig, eftersom de omfattande virkestransporterna i dag går på landsväg parallellt med järnvägen. Jag skulle, herr talman, vilja yrka bifall till Sven Henricssons reservation 29 punkt h, där han har yrkat bifall till vår motion. Om vi inte i dag får gehör för vår motion, skall vi återkomma i frågan. Jag kan också informera om att det nyligen bildats en förening, Ljusdalsbanans vänner, som nu avser att organisera viss trafik på egen hand under sommaren. Jag vill till sist, herr talman, med några ord beröra AGEVE i Gävle, där det är aktuellt att minska styrkan med 100 man. Det skapar självfallet en stor oro bland de anställda. Det är viktigt att staten tar sitt ansvar i det svåra arbetsmarknadspolitiska läge som vi har i Gävleborgs län. Jag vill uttala den förhoppningen att verksamheten vid AGEVE skall kunna tryggas för framtiden.

Herr talman! Statsbidragen till lokal och regional kollektiv persontrafik har hittills utgått under en lång rad anslagsposter, såsom Linjetrafik, Kompletteringstrafik och Bidrag till ersättning för nedlagd persontrafik på järnväg. Inom såväl detta som flertalet andra områden har vi moderater föreslagit besparingar. Totalt inom trafiksektorn uppgår dessa till en dryg miljard. Inom de områden som vi i dag behandlar rör det sig om ca 270 milj.kr. Den vitala målsättningen för hela detta arbete är att Sverige, åtminstone långsiktigt, återigen skall komma i samhällsekonomisk balans. Det finns här all anledning att understryka att kommunsektorn som helhet har en god finansiell ställning och att förutsättningarna i varje fall inte är sämre än hos staten. Våra besparingsförslag innebär inte någon drastisk förändring i landstingens eller kommunernas verksamhet. Hittillsvarande erfarenheter av minskade eller slopade statsbidrag till kommunsektorn visar att verksamheten fortgår i stort sätt oförändrad. Den kommunala sektorn har genom sin tyngd en nyckelroll i det arbete som snarast måste inledas i syfte att sanera den svenska ekonomin. Det är mot den bakgrunden som vi moderater har föreslagit en lång rad åtgärder, exempelvis via minskningar av bidragen till kommunerna, för att långsiktigt komma till rätta med våra olika underskottsproblem. Ungefär en fjärdedel av de sammanlagda kommunala utgifterna täcks i dag av statsbidrag. Detta är en situation som i längden är orimlig, med tanke på dels det stora budgetunderskottet, dels det faktum att kommuner och landsting under senare år har byggt upp betydande finansiella resurser. Den — Nr 153 kommunala sektorns finansieringskapital uppgick till över 30 miljarder : Onsdagen den kronor i 1983 års bokslut. 29 maj 1985 Mot bakgrund av det av mig tidigare framförda motivet för att reducera statsbidragsgivningen till kommunsektorn föreslår vi moderater avslag på Ersättning till lokal regeringens förslag till ersättning till lokal och regional kollektiv persontraoch regional fik, utom vad avser bidragen till ersättningstrafik för nedlagd järnväg. Allt kollektiv person detta innebär en besparing på ca 270 milj.kr. trafik Jag ber mot bakgrund av detta att få yrka bifall till de moderata reservationerna 1 och 4 som är fogade till trafikutskottets betänkande 24.

Herr talman! Vi som representerar centern reagerar kraftigt mot regeringens metoder för att tvinga fram en omfattande nedläggning av vissa delar av järnvägsnätet. Det är beklagligt, tycker vi, att även moderater och folkpartister står bakom denna politik. Det vi tycker är mest stötande är att ett ganska generöst statsbidrag ges till de trafikansvariga ute i länen om man ersätter järnvägstrafiken med buss. Man kan säga att statsmakterna använder skattemedel som ett slags lockbete för att få bort ungefär 150 mil järnvägar. Någon kan tycka att detta är ett hårt omdöme. Men sanningen är ju den — moderaterna får säga vad de vill — att i praktiken är det svårt för ekonomiskt hårt pressade landstingsoch kommunalpolitiker att tacka nej till betydande statsbidrag som ges enbart om man ersätter järnvägen med busstrafik. Det talas mycket om valfrihet i Sverige. Det låter bra. Men i fråga om att behålla järnvägar i vissa delar av landet gäller sannerligen inte några valfrihetsprinciper. I stället sätter riksdagsmajoriteten in ganska hårda styrmedel för att tvinga fram en nedläggning av en betydande del av det svenska järnvägsnätet. Man kan säga att det är piskan och inte moroten som kommit till användning. Centerns ståndpunkt innebär att vi vill ge människorna i olika delar av landet en rejäl chans att behålla sina järnvägar. Vi menar att det även för järnvägstrafiken skall ges driftsbidrag beträffande de aktuella banorna. Mer konkret innebär vår reservation 7 att de trafikansvariga ute i länen får ett driftsbidrag på 20 kr. per tågkilometer. Med vårt förslag skapar vi möjligheter att välja mellan järnvägsoch busstrafik. Den friheten och det förtroendet borde hela riksdagen ge åtminstone till de delar av landet som har den absolut svagaste kollektivtrafiken. Det är inte enbart persontrafiken på de nedläggningsprövade banorna som är hotad. Även den persontrafik på riksnätet som har lokal och regional karaktär går en osäker framtid till mötes. Blir de trafikansvariga ute i länen tvingade att ta över det ekonomiska ansvaret för denna trafik inträder en ny situation. Den ekonomiska belastningen kan bli så svår för landsting och kommuner att man helt enkelt tvingas säga nej till dessa nya ekonomiska åtaganden. I så fall kan en ny, omfattande indragning av persontrafik bli aktuell — och det vore olyckligt. 81 Enligt centerns uppfattning är det principiellt felaktigt att övervältra det ekonomiska ansvaret för denna trafik på skattebetalarna ute i kommuner och landsting. På de aktuella banorna förekommer också en betydande persontrafik som ger underlag till SJ:s fjärrtrafik. Vi menar att det vore fel att låta landsting och kommuner mer eller mindre subventionera SJ:s trafik på riksnätet. Redan med den under senare år kraftigt utbyggda busstrafiken har man ute i länen underlättat kollektivresandet på järnväg. Det är väl sannolikt att SJ kunnat dra viss nytta av denna utveckling för sin fjärrtrafik. I varje fall borde SJ ta vara på denna möjlighet. Debatten kring kollektivtrafiken borde handla mer om de dramatiska olikheter som finns i fråga om tillgång till sådan trafik i olika delar av landet. I de större tätorterna har man på många håll tillgång till kollektivtrafik var femte minut under dagtid. Det är obestridligt en god service, och det är naturligtvis bra att denna höga standard kan upprätthållas. I stora glesbygdsområden i olika delar av landet är verkligheten den rakt motsatta. I bästa fall har människorna tillgång till en busstur per dygn. Förutsättningarna att använda kollektivtrafiken till jobbet är begränsade för många i dessa områden. Trots denna verklighet går moderaterna ut med förslag om att i princip slopa statsbidraget till kollektivtrafiken. Vad skulle då moderaternas förslag få för konsekvenser? Av sociala skäl kan knappast landsting och kommuner slopa eller skära ned trafiken i de områden som redan har en mycket svag trafikservice med t.ex. endast en tur per dag. Förlorar man statsbidraget — som moderaterna föreslår — återstår i praktiken endast skattehöjningar. Att höja taxan för en service som redan är dålig kan inte vara rimligt. En skattehöjning i kommuner och landsting svider ju värst för de sämst ställda, de med låga inkomster. Men det är möjligt att en sådan skattehöjning inte bekymrar moderaterna. För oss i centern är det orimligt att pruta ned ett statsbidrag, något som i praktiken går ut över de ekonomiskt svagaste regionerna som har den sämsta trafikservicen. Därför är moderaternas förslag oacceptabelt. Vi ansert.o.m. att regeringens förslag ger dålig kostnadskompensation till de trafikansvariga ute i länen. Därför har vi föreslagit en uppräkning av anslaget med 10 milj.kr. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 6 och 7 i det aktuella betänkandet.

Herr talman! Vi är nog i grund och botten inte oense i frågan om behovet av sparande i statens utgifter. Visst är det viktigt för kommande generationer att vi har en sund ekonomi i Sverige. Men frågan gäller att spara på rätt område, och man bör rimligtvis analysera vilka konsekvenserna på olika områden blir av sparandet. Vad vi reagerar emot är förslaget att göra besparingar på just det här området, något som kommer att drabba de ekonomiskt svagaste regionerna i landet och som kommer att innebära att man kan tvingas till skattehöjningar på kommunaloch landstingsområdet — det är just dessa skatter som slår hårdast mot de sämst ställda grupperna i samhället. Det är dessa konsekvenser vi reagerar emot, inte mot att det måste finnas en ambition att få ordning på landets ekonomi. Men det kan vi få genom sparåtgärder på andra områden.
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi i dag inte har någon sund ekonomi. Vi har utomordentligt stora ekonomiska problem. Gösta Andersson sade, och jag tror honom på den punkten, att vi är överens om att det gäller att spara väldigt mycket. Men så började han tala om konsekvenserna av sparandet för olika grupper, vilket också jag tror är nödvändigt att ta i beaktande. Gösta Andersson sade att de ekonomiskt svagaste skulle komma att drabbas. Då vill jag bara säga att de ekonomiskt svagaste i samhället drabbas allra hårdast om vi som är politiskt aktiva i dag inte vågar fatta de beslut som är nödvändiga för att komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Jag måste göra moderaterna uppmärksamma på hur de prioriterar resurserna i landet. Moderaterna har varit beredda att ställa upp med betydande resurser för att subventionera utbyggnaden av trafiken i Stockholmsområdet. På den punkten har man inte tvekat. De har varit beredda att subventionera trafiken där förutsättningarna är bäst för att driva den lönsamt. Därför förvånar det mig naturligtvis en hel del att man vill slå till på områden som drabbar de ekonomiskt svagaste människorna och de regioner som har den absolut sämsta kollektivtrafiken, där den är minst utbyggd. Det är den ståndpunkten och den dåliga prioriteringen som jag reagerar emot.

Herr talman! Det är i dag ansenliga summor som på ett eller annat sätt betalas ut i ersättning till kollektiv trafik. Mycket stora belopp slussas antingen direkt från statskassan till olika kommunikationssektorer eller genom olika former av bidrag från kommuner och landsting. Vi har naturligtvis alla del i ansvaret för propåer och uppslag som var för sig, sett ur kostnadssynpunkt, verkar ganska blygsamma. Men, herr talman, det är sällan de enskilda förslagen som är avgörande för att vi, trots gemensamma ansträngningar, får svårt att bära kostnadsbördan. Den oerhört starka offentliga expansionen under senare årtionden har emellertid klargjort för de flesta, även för politikerna, att tiden är inne för begränsning och åtstramning. Utbyggnaden av kollektivtrafiken har exempelvis lett till ökade kommunala och statliga skattesubventioner i en storleksordning som nu borde ge oss anledning att fatta sådana beslut som innebär att alla tvingas till åtgärder som pressar tillbaka den offentliga utgiftsexpansionen. I början av 1970-talet täcktes ca 20 90 av kostnaderna för kollektivtrafiken med skattemedel. I dag är motsvarande andel i genomsnitt 50-60 96. De sammanlagda bidragen till den lokala och regionala trafiken har för år 1983 beräknats till nära 4 miljarder kronor och uppgår nu säkerligen till ännu högre belopp. Från de enskilda länshuvudmännen kommer rapporter om betydande ekonomiska underskott. Detta kan komma att leda till att huvudmännen ställer ytterligare krav på ökade statsbidrag. I den proposition som vi nu behandlar och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom föreslår föredragande statsrådet att ersättningen till lokal och regional kollektivtrafik skall räknas upp till nära 298 miljoner. Vi anser inte att denna ökning bör komma till stånd. Vi anser också att det är angeläget att riksdagen redan nu uttalar att fortsatta omfattande subventioner till länshuvudmännen inte kommer att utgå. Den ekonomiska sanering av vissa länstrafikbolag som av allt att döma kommer att bli nödvändig måste därför genomföras av länshuvudmännen själva. I syfte att uppnå en effektivisering av lokaloch regionaltrafiken är det angeläget att i trafikutbudet till konsumenterna vara öppen för olika transportalternativ som kan tänkas förbilliga kollektivtrafiken. En del av de beslut riksdagen fattat kan antas ha fått icke avsedda konsekvenser. Så t.ex. innebar 1979 års beslut om ett särskilt statsbidrag för viss kollektiv trafik i samband med nedläggning av persontrafik på järnväg att bidraget, i de situationer som uppstår vid överväganden om huruvida busseller järnvägstrafik skall bedrivas, kom att uppfattas som en ensidig prioritering av busstrafiken. Vi har i vår motion föreslagit att detta särskilda bidrag i fortsättningen inte skall utgå. Vi har gjort denna deklaration väl medvetna om att förhandlingarna beträffande ersättningstrafik för nedläggningshotade järnvägssträckor i stort sett är avslutade.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

Herr talman! I anslutning till trafikutskottets betänkande 24 har vi från vpk avgivit en reservation, nr 8, som behandlar frågan om statsbidrag till järnvägstrafik i de fall då länshuvudmannen skall fortsätta sådan trafik och regeringsbeslut fattats om att bandel inte skall tillföras riksnätet. Men innan jag kommenterar denna reservation skulle jag vilja säga några ord om vad som nyligen tagits upp här från talarstolen, nämligen frågan om statsbidraget till länstrafiken. Förr i tiden var ju busstrafik ofta en lönsam verksamhet. Så småningom måste samhället gå in — för att det över huvud taget skulle kunna bli någon regional och lokal trafik. Kommunerna hade länge hjälpt till för att man skulle klara viktiga transportuppgifter i varje kommun och region. Om jag är rätt underrättad så kostar nu denna verksamhet landet 7 miljarder kronor i runda tal, varav ca 4 miljarder finansieras via det allmänna. Statens andel är då det statsbidrag som det här talas om och som knappt skulle röra sig om mer än 300 milj.kr. Det stora bidraget får kommunernas skattebetalare — med den ofta som orättvis betecknade kommunalskatten; den är ju inte progressiv utan proportionell stå för tillsammans med landstinget. Jag tycker därför att om det är några som det är synd om när det gäller satsningen av skattemedel så är det de kommunala skattebetalarna. Det har inte sagts här tidigare, och jag vill gärna få in det i protokollet — att vi skall uppmärksamma att det är de kommunala skattebetalarna som får betala stora delar av denna trafik. Så till reservation nr 8! Nu gällande ordning innebär som bekant att länshuvudman, som efter nedläggningsprövning väljer — som det så vackert heter — busstrafik under fem år, erhåller ett extra statsbidrag motsvarande den förlust som uppkommit vid fortsatt järnvägstrafik enligt SJ:s beräkningar. Denna regel innebär självfallet att många länshuvudmän uppmuntras att satsa på busstrafik inför utsikten att i ett allmänhet ansträngt finansiellt läge kanske få 10-15 milj.kr. i extra dusör från staten om man hjälper till att dra in tågtrafiken. Kanske därav har detta statsbidrag i folkmun fått namnet ”mutbidrag”. Av gällande regler framgår att detta statsbidrag till busstrafik skulle motsvaras av det förhållandet att staten lovat svara för investeringar och s.k. förstärkt underhåll av banan. Detta är för övrigt en märklig logik. Sedan SJ ofta under åratal låtit en bana förfalla så att tåghastigheten exempelvis måst sänkas av säkerhetsskäl, skall erforderlig upprustning av spåret, i det fall länstrafiken alltså skulle vilja ha kvar tågtrafiken, betraktas som någon sorts generositet mot entreprenören/länstrafiken. När vägverket justerar en väg så att bussen kan ta sig fram, skulle detta med samma märkliga logik vara ett bidrag till busstrafiken. Hela denna handläggningsordning och dess utgångspunkter liksom dess kalkyleringsmetoder förefaller helt enkelt vara till för att stimulera till tågtrafikens ersättande med landsvägsbussar. Tidigare gällande kapitalkostnadsberäkning på nuvärdet för exempelvis motorvagnarna, kalkylering med dieseldrift på eldriftbana, beräkningar gjorda på stora tunga motorvagnar där lättare och driftsbilligare vagnar mycket väl skulle kunna klara trafiken, liksom bortseende från samhällsekonomiska kostnader och fördelar vid jämförelse tåg/busstrafik är naturligtvis ägnade att gynna vägalternativet. Det framstår därför närmast som en självklarhet att den subvention i form av extra statsbidrag som tillfaller länsbolag vid val av busstrafik också skall kunna utgå vid val av tågtrafik under fem försöksår. Härigenom skulle skapas rättvisa vid jämförelse och statsfinansiellt händer ingenting under de fem provåren, eftersom det för staten är egalt om tågtrafiken eller busstrafiken erhåller det extra statsbidraget. I synnerhet måste detta gälla i de fall järnvägen blivit upprustad för att motsvara kraven på t.ex. tung godstågtrafik. Sådana exempel finns också. Då är ju redan upprustningskostnaderna för en eventuellt marginell persontrafik intagna i de investeringar som gjorts för godstågtrafiken. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservation 8. I andra hand kommer vpk att stödja centerreservationen nr 7.

Herr talman! Sedan den 1 juli 1983 finns i varje län en huvudman med ansvar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Beslut om länstrafikreformen fattades 1978 på basis av en proposition som den dåvarande moderate kommunikationsministern presenterade för riksdagen. I samband härmed förändrades statsbidragsreglerna för den trafik som länshuvudmännen anordnade. Bidrag utgår i form av s.k. vägmilsersättning, främst för ett visst antal dubbelturer, och kan även utgå för sådan järnvägstrafik som fyller utpräglade lokala och regionala trafikbehov. 1979 års trafikpolitiska beslut innebar när det gäller ersättning till länshuvudmännen att förutom vägmilsersättningen trafikhuvudmännen även skall kunna få ett särskilt statsbidrag för ersättningstrafik, när man lägger ned persontrafiken på vissa linjer. 1983 beslöt riksdagen att utvidga länshuvudmännens ansvarsområde till att omfatta även lokal och regional persontrafik på bandelar utanför riksnätet, dvs. på de bandelar som skulle bli föremål för nedläggningsprövning enligt 1979 års trafikpolitiska beslut. I samband med nedläggningsprövning kan länshuvudmännen välja mellan att ersätta trafiken på en bandel utanför riksnätet med busstrafik eller att låta trafiken vara kvar på järnväg. Om busstrafikalternativet väljs erhåller huvudmannen statsbidrag under de första fem åren. Om han däremot väljer järnvägsalternativet får han betala en viss ersättning till SJ för driften, medan staten svarar för upprustning och investeringar i järnvägsnätet eller infrastrukturen för att använda ett finare ord. Genom de beslut som riksdagen fattat på kollektivtrafikområdet under senare år har en positiv utveckling ägt rum. Inte minst gäller detta i våra glesbygdsområden. Genom de statsbidragsregler som införts har en relativt tillfredsställande trafikförsörjning i enlighet med 1979 års trafikpolitiska beslut kunnat säkerställas i stora delar av landet. alldeles övervägande delen av statsbidraget gäller ersättning för linjetrafira ken, som får ca 240 milj.kr. Bidraget till ersättningstrafiken för den nedlagda fetrontrafiken på järnväg DErskhas till 24,3 milj.kr. Jag tycker kanske det är Ersättning till lokal litet förmätet att kalla detta för muta eller lockbete. och regional Även om det är angeläget att kostnadsökningen inom kollektivtrafiken kollektiv persondämpas genom rationaliseringsåtgärder anser utskottsmajoriteten att det är trafik viktigt att en fortsatt satsning sker på detta område. I ett ansträngt ekonomiskt läge har människor behov av att resa kollektivt. En otillfredsställande satsning på kollektivtrafiken leder därför inte i första hand till ett minskat resande utan till en ökad bilism. De tre borgerliga partierna är totalt splittrade i sin syn på stödet till kollektivtrafiken. Moderaterna vill i princip avskaffa alla statsbidrag till linjetrafiken och föreslår i sin reservation att endast 24,3 milj.kr. av dessa 297,7 milj.kr. skall utgå i statsbidrag. Det motsvarar det belopp som samhället förbundit sig att utbetala för ersättningstrafiken för nedlagd persontrafik på prövningsbanorna. Folkpartiet traskar patrull med moderaterna och föreslår en prutning av anslaget med 70 milj.kr. Mot dessa presumtiva koalitionspartner i en eventuell borgerlig regering står centerpartiet som vill öka anslaget med 10 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Man kan verkligen fråga sig, herr talman, hur politiken på kollektivtrafikområdet skall se ut om dessa tre partier skall samsas. Moderaterna har ju i dag och tidigare under våren här i kammaren klart dokumenterat att man inte har något till övers för kollektivtrafik och den trafikpolitik som bygger på 1979 års trafikpolitiska principer och som syftar till en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. När det gäller statsbidragen till kollektivtrafiken är det främst de stora glesbygdslänen som blir lidande, eftersom bidragsreglerna är utformade för att man skall klara de högre kostnaderna på de långa avståndens trafik. Den alldeles övervägande delen av statsbidragen går nämligen till dessa områden. För dessa områden, kommuner och landsting är icke den ekonomiska situationen så ljus som moderaternas talesman här försökte göra gällande. I en särskild reservation uttrycker centerpartiet en, som jag tycker, helt obefogad oro för glesbygdens bidrag, eftersom de nya bidragsreglerna är utformade på ett sådant sätt att de högre kostnader som är förenade med kollektivtrafiken i glesbygden beaktas. Nej, centern bör hysa oro för moderaternas och folkpartiets negativa syn på samhällets stödåtgärder. Folkpartiet säger dessutom i ett särskilt yttrande att man vill markera en politisk viljeinriktning att på sikt avsevärt minska det statliga stödet. I år nöjer man sig, som sagt, med 70 milj.kr. Under det senaste året har länshuvudmännen efter ingående diskussioner och förhandlingar med SJ kommit fram till huruvida man skall fortsätta med persontrafiken på järnvägen —i tre fall blir det så — eller om man skall ersätta järnvägstrafiken med busstrafik. Man har därvid självfallet utgått från de 87 regler riksdagen 1983 lade fast och när det gäller bussalternativet utgått från att ett särskilt bidrag skall utgå för de första fem åren. När detta nu skall träda i kraft under sommaren och hösten — man är ju klar med detta, och i de flesta fall startar kollektivtrafiken med buss under sommaren och hösten — föreslår folkpartiet att detta särskilda bidrag inte skall utgå efter den 1 juli i år. Jag hävdar, herr talman, att ett bifall till folkpartiets reservation skulle innebära att riksdagen begår ett avtalsbrott. Här har trafikhuvudmännen efter moget övervägande fattat sina beslut, fastlagt tidtabeller och planerat för trafiken som just nu skall börja efter de premisser som riksdagen tidigare angivit. Då kommer folkpartiet och säger: Det statsbidrag ni räknade med när ni bestämde er för trafiklösningen att använda buss, får ni inte. Herr talman! Efter folkpartiets agerande i den här frågan varnar jag alla för att träffa avtal med folkpartiet. Det gäller inte ens om riksdagen har fattat beslut i frågan. Någon hederlighet i politiken har man väl ändå, Olle Grahn, rätt att kräva även av folkpartiet. Det finns också en centerpartireservation och en vpk-reservation som behandlar frågan om statsbidrag till viss järnvägstrafik. Centern vill införa ett bidrag till trafikhuvudmännen på 20 kr. per tågkilometer för tre dubbelturer måndag-fredag och två dubbelturer lördag-söndag i de fall de övertar betalningsansvaret för driften av viss tågtrafik. Vpk betonar att villkoren för statsbidrag till trafikhuvudmännen måste vara rättvisa. De krav som centerpartiet och vpk här har framfört är inga nya krav. Vid två tillfällen har utskottet ingående behandlat frågorna och avvisat dessa krav, och så gör majoriteten även i år. Nedläggningsprövningen är dessutom i det närmaste avslutad, och man har tagit ställning till vilken trafiklösning man funnit bäst för att tillgodose människornas krav på en god trafikförsörjning. Jag måste ändå få reagera när Gösta Andersson säger att man har använt skattemedel som ett lockbete för att därigenom tvinga över persontrafiken från järnväg till landsväg. Sven Henricsson kallar detta för mutbidrag. Men man säger inte ett ord om att ifall man hade valt järnvägsalternativet hade en stor kostnad överlastats på samhället. På tre järnvägslinjer av de nedläggninsprövade kommer persontrafiken att bibehållas. Två av de järnvägslinjerna finns i Småland. Jag tycker åtminstone att centerns talesman, som är smålänning, hade bort känna till detta. Bara på bandelarna Nässjö-Nybro resp. Jönköping-Vaggeryd satsar samhället investeringspengar på i runda tal 55 miljoner. Även när det gäller bandelen Ystad-Tomelilla går samhället in och gör en upprustning. Självfallet har länshuvudmännen noga övervägt detta och har fattat ett beslut som utifrån trafikförsörjningssynpunkt, utifrån deras kommunalekonomiska utgångspunkter och framför allt ur samhällsekonomisk synpunkt är den bästa lösningen. Jag tycker därför att man från vpk:s och centerns sida i stället skall använda sina ansträngningar och sin aktivitet till att påverka moderata samlingspartiet och folkpartiet, för det är de två partierna som är det verkliga hotet mot kollektivtrafiken i detta land. Man vill avskaffa statsbidragen fullt ut — det säger man. Man har dessutom tidigare i debatten i dag dokumenterat att om moderaterna får som de vill kommer de att minska ersättningen till E-nätet, och ytterligare nedläggningar av persontrafiken skall äga rum. Jag tycker att ni riktar era anmärkningar, herrar Henricsson och Andersson, åt fel håll.

I avvaktan på detta finner vi från majoritetens sida inte anledning att nu göra någon ändring i gällande regler. Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara be att få yrka bifall till alla punkter i trafikutskottets hemställan i betänkande 24.
Herr talman! Kurt Hugosson tog upp vissa moderata besparingsförslag. Moderaterna har vid åtskilliga tillfällen föreslagit stora inbesparingar när det gäller sådana anslag som går till kommuner och landsting. Avsikten är naturligtvis inte att lägga ned all denna verksamhet. Det vore på många områden orimligt. Men precis lika orimligt är det — för att ta det nu aktuella exemplet — att en fjärdedel av de sammanlagda kommunala utgifterna skall täckas av statsbidrag. Kurt Hugosson borde kanske, om än bara under en kort minut, betänka det stora statliga budgetunderskottet, som hela tiden ökar, den galopperande statsskulden och det faktum att kommuner och landsting byggt upp stora finansiella resurser. Det är inte precis någon fattiglapp som vi moderater vill rycka en och annan bidragskrona ifrån. Det är emot denna bakgrund som vi har föreslagit att statsbidragsgivningen till kommunsektorn bör reduceras och att riksdagen därför bör avslå regeringens förslag om bidrag till lokal och regional persontrafik, bortsett från den rena ersättningstrafiken. Låt mig bara fråga: Hur stora skall egentligen våra underskott bli utan att Kurt Hugosson föreslår besparingar på det område som han själv arbetar inom? Och hur mycket är Kurt Hugosson beredd att skjuta över till kommande generationer att betala, innan också socialdemokraterna börjar tala i besparingstermer?

Herr talman! Jag kan instämma i utskottets värderade ordförandes analys av statsbidragets betydelse för glesbygdslänen på detta område. På denna punkt delar jag hans uppfattning helt och hållet. Även den glädje han gav uttryck för beträffande den positiva utvecklingen på kollektivtrafikområdet kan jag dela. Vi är alltså överens också på den punkten. När det gäller statsbidragets inriktning beträffande de nedläggningsprövade banorna är vi däremot inte överens. Socialdemokraterna har ingenting emot att ge ett ganska betydande statsbidrag, om länshuvudmännen går över till busstrafik. Men vilka är egentligen de bärande skälen för att inte ge samma driftsbidrag, om länshuvudmännen tycker att järnvägstrafiken är ett bättre alternativ än busstrafiken? De som är ansvariga för trafiken ute i länen borde rimligen ges en chans att under några år skapa underlag för just regional trafik på järnvägen, om man nu tror på detta ute i länen. Den friheten att pröva nya grepp och initiativ på detta område borde vi väl ge länshuvudmännen på trafikområdet. Det är ju inte säkert att SJ har lyckats fullt ut på detta område i fråga om nya initiativ för att stärka trafikunderlaget. Det är mycket möjligt att det lokala och regionala engagemanget — och ansvaret — skulle kunna leda till att man på sina håll lyckas bättre än SJ att få till stånd en trafik på järnvägarna i olika delar av landet. Det är den möjligheten som centern vill ge. Kurt Hugosson har rätt i att länshuvudmännen har valt järnvägsalternativet beträffande tre bandelar. Hade vårt förslag till driftsbidrag fått gälla, kan man kanske utgå ifrån att det hade funnits kvar fler järnvägsalternativ.
Herr talman! Kurt Hugosson säger att vi traskar patrull efter moderaterna i besparingshänseende. Vi har föreslagit att statsbidraget skall frysas på den nivå som det hade under innevarande budgetår. Vi menar att vi från statsmakterna i dag, i det läge vi nu har och med den enormt starka expansion som skett av de olika bidragen till den kollektiva trafiken, måste ge klart besked om hur långt vi har för avsikt att sträcka oss. Vi menar att det är dags att sätta stopp för de stora subventioner som ges till den kollektiva trafiken. Det samlade beloppet på 4 miljarder kronor ger ett klart besked om att vi har gått för långt när det gäller subventionerna till den kollektiva trafiken. Vi har velat klargöra vår inställning till det här subventionstänkandet. Därför har vi i både motioner och reservationer givit klart besked om inriktningen, och det har jag gjort också i det särskilda yttrandet. Jag vidhåller att vi måste göra klart för kommuner och landsting att man måste begränsa sig.
Herr talman! Utskottets ordförande är förvånad över att folk reagerar mot dets.k. mutbidraget. När man som järnvägsintresserad diskuterar järnvägsnedläggningarna med folk får man också ta del av människornas funderingar. De säger: Hur kan det komma sig att man lämnar miljonbelopp i bidrag om Länstrafiken föredrar en landsvägsbuss? Jag har tvingats forska i det, och jag har inte kunnat komma fram till annat än att detta bidrag har till främsta syfte att stimulera till att avveckla tågtrafiken. Utskottets ordförande säger att nedläggningsprövningen är avslutad. Det är den inte alls. Det kommer att bli prövning av återstående bandelar inom några år — jag tänker då på delar av inlandsbanan och banan Jörn Arvidsjaur. Dessutom är det ingen som vet hur det kommer att gå i framtiden. Det finns på visst politiskt håll klara intentioner att fortsätta nedläggningsaktiviteterna när det gäller järnvägstrafiken. Jag erinrar om moderaternas motioner i anslutning till det nyligen behandlade betänkandet, där man krävde ytterligare översyn för eventuella nedläggningar. Jag menar att det är angeläget att se upp så att vi inte får en ordning som utesluter all aktivitet för att söka behålla järnvägstrafik och som i stället innebär en satsning på att försöka göra oss av med järnvägstrafiken även på småbanorna.

Herr talman! Per Stenmarck använde termen besparingar. Det moderaterna har föreslagit är inte besparingar — det är fråga om att övervältra kostnaderna. Då övervältrar man kostnaderna på de kommuner och landsting här i landet som har de största bekymren och den sämsta ekonomin. Om man icke kan klara det med kommunala eller landstingskommunala skattemedel blir det antingen inskränkningar i kollektivtrafiken eller höjningar av biljettavgifterna. Jag tycker att moderaterna här i dag skall tala om för svenska folket att de syftar till att försämra kollektivtrafik och turtäthet. Vill människorna ha kvar nuvarande standard, får de vara beredda att betala väsentligt mer. Det vore mycket ärligare att säga så. Vad har moderaternas s.k. besparingar på kommunikationsområdet inskränkt sig till? Jo, dramatiska försämringar av färdtjänsten och dramatiska minskningar av statsbidragen till den olönsamma järnvägstrafiken, vilken vi har diskuterat tidigare i dag. Det skulle innebära ytterligare neddragningar av persontrafiken på våra järnvägar. Det låter väldigt vackert när Per Stenmarck talar om att vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att sanera landets ekonomi. Hade Per Stenmarcks partivänner inte haft ansvar för den ekonomiska politiken i sex år, hade detta land befunnit sig i en mycket bättre situation. Till Sven Henricsson och Gösta Andersson vill jag säga att här föreligger två alternativ. Antingen väljer man statsbidrag begränsat under en femårsperiod och övergår till busstrafik. Eller också väljer man ett tågalternativ och får en kraftig upprustning av järnväg och infrastruktur. I tre fall har man valt det senare alternativet. Jag tror inte att länshuvudmännen i Jönköping, som har valt att satsa på järnvägstrafik, har gjort detta därför att de inte begriper bättre, utan jag tror att de har gjort en bedömning och utifrån de förutsättningar som gäller för trafiken på sträckorna Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Nybro funnit det samhällsekonomiskt vettigt att satsa på järnvägsalternativet. Andra länshuvudmän har kommit fram till att det är lämpligare från trafikförsörjningssynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt att satsa på bussalternativet. Olle Grahn säger att vi skall frysa statsbidraget på nuvarande nivå. Men det stämmer ju inte. Olle Grahn vill minska det med 70 milj.kr. Dessutom kräver han i ett särskilt yttrande att det skall ytterligare dramatiskt minskas. Olle Grahn, svara mig: Har man inte från folkpartiets sida fört länshuvud männen bakom ljuset? En månad innan länshuvudmännen tar över persontrafiken, talar man om att de inte får det statsbidrag som de har räknat med från den 1 juli. Man kan inte träffa avtal om kollektivtrafikens utformning mellan stat, kommuner och landsting och säga att reglerna kommer att gälla i fem år och sedan, en månad innan organisationen skall träda i kraft, förklara: Glöm förutsättningarna för avtalet; några pengar får ni inte. Så kan man inte agera, om man vill vara en hederlig politiker. Därför är det synd att Olle Grahn, som jag själv uppfattar som en hederlig person, har tvingats företräda denna folkpartisyn i trafikutskottet.
Herr talman! Nej, Kurt Hugosson, vi syftar inte till att försämra kollektivtrafiken. Vi syftar till att genom besparingar komma till rätta med en rad av de många ekonomiska problemen för att på det sättet kunna rädda kollektivtrafiken även långsiktigt. Kurt Hugosson representerar den tredje vägens politik. Det innebär att han står höjd över sådana futiliteter som budgetunderskott, statsskuld och liknande. Jag vill än en gång understryka vad jag har sagt tidigare, nämligen att den kommunala sektorn har en överlikviditet på 30 miljarder kronor. Kurt Hugosson föredrar därför att gå in i en detaljdebatt, som går ut på att visa att våra förslag skulle innebära försämringar. Om man ger 1 milj.kr. till någonting som kanske tidigare har fått 10 milj.kr., kan det naturligtvis åtminstone kortsiktigt innebära en försämring. Men det finns alltid ett överordnat intresse, som säger att vi inte kan hur länge som helst leva över våra tillgångar och bara skjuta över räkningarna på kommande generationer. Någon har sagt att det är svårt att föra förnuftets talan i en oförnuftig värld. Det är inte heller så lätt att föra sparsamhetens talan i en slösaktig värld! Egentligen tycker jag att vi borde ändra på bevisbördan härvidlag. Det är inte jag som skall stå och bevisa att vi skall spara pengar, för det tror jag faktiskt att alla i dag anser vara fullständigt självklart. Det är i stället socialdemokraterna och Kurt Hugosson som skulle bevisa att varenda bidragskrona som här föreslås är oundgängligen nödvändig.
Herr talman! Mycket kort: För centern är det en självklarhet att de trafikansvariga ute i länen skall ha tillgång till banor som går att trafikera, om man nu väljer järnvägsalternativet. Jag upprepar att detta för oss är en självklarhet. Men dessutom är vår utgångspunkt — och det är där meningarna skiljer sig — att de ansvariga ute i länen inte kunnat göra valet mellan buss och järnväg på lika villkor. Vår utgångspunkt är att vi skall ge de trafikansvariga ute i länen den fulla friheten att själva bedöma huruvida järnvägsalternativet eller bussalternativet är det bästa för människorna i den bygd och den region man har att ta ansvar för. Slutligen kräver inte vårt alternativ mer pengar än vad regeringens alternativ kräver.

Herr talman! Moderaternas argumentation är ganska intressant. Man säger att man inte syftar till att försämra kollektivtrafiken, när man minskar anslagen till denna trafik. Och man sade, när vi diskuterade anslaget till färdtjänsten för ett par veckor sedan, där moderaterna ville halvera statsbidraget: Vårt syfte är inte att försämra färdtjänsten, men vi skall spara Nr 153 pengar. z 6 S Onsdagen den Förstår inte herr Stenmarck att detta resonemang inte går ihop? 29 maj 1985 Dessutom är det de landsting och de kommuner som har det svårt kommunalekonomiskt som drabbas av moderaternas s.k. besparingar. Då Ersättning till lokal leder ju detta till en försämrad kollektivtrafikförsörjning. Det är där och regional socialdemokraternas och moderaternas syn fundamentalt skiljer sig. kollektiv person Vi menar att det är rimligt och riktigt att satsa på kollektivtrafiken. trafik Självfallet måste man vara observant när det gäller kostnadsutvecklingen, och det har man också varit i årets budgetproposition. Man har inte gjort den uppräkning som föreslagits — man har dämpat kostnadsutvecklingen. Men om moderaterna därifrån vill gå så långt, att de hävdar att man helt skall ta bort statliga bidrag, kan vi inte vara med. Slutligen några ord till Gösta Andersson. Han säger att huvudmännen inte har kunnat göra valet mellan bussalternativet och järnvägsalternativet på lika villkor. Hur kommer det sig då, Gösta Andersson, att man i tre fall har valt järnvägsalternativet och i elva fall valt bussalternativet? Är det inte så att man har utgått från de förutsättningar som gäller i resp. regioner, när man har träffat valet att använda sig av buss resp. järnväg? Det är faktiskt på det sättet att den här diskussionen under de senaste timmarna i dag har handlat om en halv procent av persontrafiken i landet. Det vi i dag kommer att fatta beslut om är en offensiv satsning på kollektivtrafikområdet. Och det är min förhoppning att moderata samlingspartiet i framtiden inte skall få någon möjlighet att påverka politiken i den riktning dess företrädare under dagens lopp har talat för. Om moderata samlingspartiet fick en sådan möjlighet skulle det innebära en dramatisk förändring av den trafikpolitik som det rått stor enighet om i riksdagen tidigare, nämligen att vi skall öka satsningen på kollektivtrafiken, till fromma för de många människorna i samhället.
Herr talman! Jag får återgälda Kurt Hugossons förhoppning med att säga att det är min förhoppning att socialdemokraterna i framtiden inte skall ha stora möjligheter att påverka den svenska trafikpolitiken. Jag vill påminna Kurt Hugosson om att kostnaderna för kollektivtrafiken i dag hotar att raka i höjden i en sådan utsträckning att de kan komma att utgöra en direkt samhällsekonomisk fara. Det är i det läget som vi riskerar att få göra de neddragningar som vi säger att vi hoppas att vi inte skall behöva göra. Det kanske är första gången en moderat står här i kammaren och säger att det egentligen var Sven Henricsson som tidigare sade ett sanningens ord. Han sade så här: Om det är några det är synd om, så är det de kommunala skattebetalarna. Jag skulle bara vilja göra en ändring och säga: Det är synd om skattebetalarna. Det är därför vi inte vill fortsätta att höja skatten, och det är därför vi också anser det vara fullständigt nödvändigt att göra de besparingar 93 och neddragningar som vi här har föreslagit. Men frågan är, Kurt Hugosson: Vad blir konsekvensen på litet sikt av att inte spara en enda krona på någonting? Vad blir konsekvensen av att Kurt Hugosson anser sitt område vara så speciellt och andra socialdemokrater anser sina områden vara så speciella att man just där inte kan spara någonting? Jo, det går som det hittills har gått: det går snett. Vi har sett det tydligare än någonsin under den här våren. Vad vill egentligen Kurt Hugosson vidta för åtgärder på sitt område för att förhindra detta och för att förhindra att det blir kommande generationer som skall betala de bidrag som han i valtider så generöst sprider omkring sig?
Herr talman! Jag vill bara konstatera att konsekvenserna av moderaternas politik på kollektivtrafikområdet blir en försämrad kollektivtrafik med dramatiska kostnadshöjningar för konsumenterna. Det är den politiken vi inte vill vara med om från majoriteten i trafikutskottet.